Herr talman! Det är helt riktigt att televerket är berett att ge massmediekommittén all tänkbar information. Den tekniske expert som kommitténs ledning har knutit till utredningen råkar komma från televerket, så att televerkets möjlighet att utöva påverkan skall bli så stor som möjligt. Vad annat kunde man vänta sig på det här området? Det utvecklingsprojekt i Lund som kommunikationsministern talar om är dock en sak för sig. Det är naturligtvis bra att televerket är på bettet i dessa frågor, och kanske kostar detta projekt bara 4 milj.kr. Men de utbyggnadsplaner som televerket ganska utförligt berör i sin egen tidning kostar inte bara 4 milj.kr., utan i det sammanhanget räcker det inte med 4 miljarder kronor. Här svävar televerket inte på målet, utan säger helt klart hur många orter som skall beröras och hur många hushåll man tänker nå. Detta kan man rimligtvis, herr kommunikationsminister, inte kalla ett utvecklingsprojekt. Det är nog faktiskt fråga om litet mera än så. Jag måste därför upprepa min fråga, som är viktig för massmediekommitténs fortsatta arbete och även för att andra intressenter i detta sammanhang skall veta vad som gäller. Den är helt enkelt: Anser kommunikationsministern att de utbyggnadsplaner som televerket presenterar i Telejournalen är något som televerket kan fortsätta att inrikta sig på utan att regering och riksdag får säga sitt?
Herr talman! Jag har redan i mitt svar sagt att det, om det blir fråga om större investeringar på det här området, är regeringens och riksdagens sak att ta ställning till dessa. Det svaret tycker jag är gott nog i detta avseende.

Herr talman! Ditt tal skall vara ja, ja eller nej, nej, står det i Skriften. Jag förstår nu att herr kommunikationsministern försöker säga — om jag har tolkat honom rätt — att televerket inte får göra det som verket har skrivit om i sin egen tidning. Men han vill inte, eftersom det är ett honom underställt verk, använda så brutala ord som att det får man inte göra. Jag får väl göra den här tolkningen, för herr kommunikationsministern tycks ju inte vara beredd att säga det som jag tycker är självklart, nämligen att ett statligt verk inte utan regeringens eller riksdagens samtycke kan göra investeringar — eller planera för investeringar — som kostar åtskilliga miljarder kronor. Det vore fullkomligt orimligt. Det är möjligt att televerket skall göra den här typen av stora investeringar i framtiden; det får vi ta ställning till då. Men eftersom herr kommunikationsministern är litet oklar, så får han nog ursäkta om jag försöker göra den här mycket välvilliga tolkningen.

Herr talman! Kerstin Ekman har, med hänvisning till att statens järnvägar infört särskilda affärsresetåg mellan Stockholm och Göteborg för förstaklassresenärer, frågat mig om jag avser att också låta människor som åker i andra klass få tillgång till snabba tågförbindelser. Jag tycker det är viktigt att järnvägen utvecklas till ett bra färdmedel för oss alla. För att få fler resenärer prövar också SJ nu att ytterligare utveckla trafiken efter resenärernas speciella önskemål. Affärsresetåget som Kerstin Ekman åberopar, med bl.a. konferensutrymme och telefonservice, är ett exempel på anpassning till sådana önskemål. Ett annat exempel är särskilda lågpriståg med extra billiga biljetter. Regeringens satsning på investeringar i kommunikationsområdet gör också att SJ kan göra tågtrafiken både snabbare, bekvämare och säkrare. Detta innebär förbättringar för alla SJ-kunder, vilket bör vara ett grundläggande mål.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Införandet av den nya s.k. cityexpressen mellan Göteborg och Stockholm har inneburit en försämring vad gäller snabbheten för de flesta resenärer. Det är förvånande att inte kommunikationsministern kommenterar det förhållandet. Det finns i min fråga ingen kritik mot SJ:s försök att möta krav från de resande. Det är bra om man genom införande av service på tågen underlättar för de resande som behöver utnyttja restiden för sitt arbete, som det gäller i det här fallet. Vad jag däremot protesterar mot är att förbättringarna för vissa resande går ut över det stora flertalet resenärer. Den s.k. cityexpressen har inte satts in som en ny förbindelse mellan Göteborg och Stockholm. Man har i stället vissa dagar bytt ut den snabbförbindelse alla resande kunde utnyttja mot tåg med endast förstaklassvagnar. Till detta läggs en extra avgift på 75 kr. Det får inte vara så att möjligheten att färdas på snabbaste sätt skall vara förbehållen dem som kan betala en högre avgift. Det kan inte heller vara så att den kategori som utnyttjar cityexpressen är de enda resenärer som är beroende av att färdas snabbt. Skall SJ leva upp till ambitionen att vara hela folkets järnväg, bör man nog tänka om. Reagerar inte kommunikationsministern mot att bl.a. studerande är hänvisade till andra tåg?

Herr talman! Enligt de ramar som riksdagen fastställt för statens järnvägar är det SJ själva som fattar beslut i tidtabellsfrågor. Då tycker jag nog att det vore fel om man här i riksdagen skulle diskutera enskilda tidtabellsförändringar. Men låt mig säga att det nya affärsresetåget mellan Göteborg och Stockholm ersätter ett tåg som tidigare gått utöver den vanliga tidtabellen, vilken innebär ett tåg i timmen. Det tidigare tåget var redan inriktat på affärsresenärer med avgång tidigt på morgonen resp. tidigt på kvällen. Detta betyder att det är ett mycket begränsat antal resenärer i andra klass som nu kan få en halvtimmes förlängning av restiden. I och för sig kan, Kerstin Ekman, också jag instämma i att det är tråkigt att ens några få skall få det sämre. Men nu är det så att spårkapaciteten i Stockholmsområdet i dag är så pass ansträngd att det vissa tider inte går att sätta in fler tåg utan att samtidigt ta bort några. Detta är det egentliga förhållandet. Som jag sade tidigare är vi överens om att tanken med cityexpresståget är att pröva förbättrad tågservice med en viss prishöjning. Från SJ:s sida hoppas man kunna locka till sig fler resenärer och förbättra sitt ekonomiska resultat. Låt oss avvakta utvärderingen av försöket, och låt sedan SJ ta ställning till på vilket sätt man skall klara ut den här situationen!
Herr talman! Det är ju så, herr kommunikationsminister, att den snabba förbindelsen mellan Göteborg och Stockholm måndag-torsdag som fanns är utbytt mot cityexpressen. Jag tycker att man kan acceptera att betala mera för att få service ombord på ett tåg. Däremot har jag svårt att förstå att man skall behöva betala mera för att få åka snabbt. Jag förstår att vi inte skall diskutera de enskilda delarna i hur SJ sköter sin prisoch persontågspolitik, men det vore ändå bra om vi kan få klarlagt att det inte är snabbheten som skall kosta pengar.
Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om jag vill medverka till att SJ-verkstaden i Bollnäs får fortsätta sin verksamhet och om jag vill medverka till att SJ:s utredning om Bollnäsverkstaden delges allmänheten. Det utredningsarbete inom SJ som Gunnel Jonäng åberopar är nu i det närmaste avslutat. De lokala fackliga organisationerna har beretts tillfälle att yttra sig över utredningsgruppens förslag. När detta skett kommer den samlade utredningen, som blir offentlig, att presenteras för SJ-ledningen, som har att besluta om vilka åtgärder som skall vidtas. I det sammanhanget kommer SJ också att ta kontakt med kommunen för en ingående och ömsesidig information.

Nr 104 Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det var ju inte så Tisdagen den mycket till svar — det finns inget i svaret som jag inte redan känner till. 22 mars 1983 Det börjar nu bli hög tid att SJ skall fatta beslut om verkstäderna. Därför vill jag fråga: Kommer utredningen att offentliggöras före eller efter SJ:s Om fortsatt verkbeslut? Det är en viktig principfråga. samhet vid SJ Jag tycker inte att SJ:s informationspolicy är tillfredsställande när det — verkstaden i Bollgäller denna fråga. Frågan om SJ-verkstaden i Bollnäs och sysselsättningen ä. där är en viktig fråga för Bollnäs kommun; kommunen har ett ansvar för sysselsättningen. Att SJ inte ens informerar Bollnäs kommun om en utredning som rör förhållandena i kommunen är mycket märkligt. Jag tycker att man inte kan acceptera en sådan policy. Vi måste ha en öppen och konstruktiv debatt i vårt land. Om själva sakfrågan säger kommunikationsministern ingenting. SJ-verkstaden i Bollnäs har ju, som jag sade, stor betydelse för sysselsättningen i kommunen. Det är en verkstad med anrika traditioner. Hela Bollnäs tätort växte en gång fram just i samband med SJ:s expansion och framdragningen av norra stambanan. Nu har SJ i oktober i fjol lagt fram utredningen om verkstäderna, och enligt denna utredning skulle verksamheten i Bollnäs successivt avvecklas under drygt tio år. Underhållet av banmaskinerna tänker man flytta till Åmål. Därmed skulle ett sjuttiotal arbetstillfällen försvinna. Jag vill erinra om vad trafikutskottet sade i sitt betänkande 1980/81:19. Utskottet förutsatte då att ”även arbetsmarknadsoch regionalpolitiska synpunkter i vederbörlig mån beaktas” vid anpassningen av verkstadsrörelsens omfattning. Vidare utgick utskottet från att ”den yrkeskunskap som nu finns vid verkstäderna tillvaratas”. Man kan, om det nu skulle bli en successiv nedläggning, fråga sig med vilken rätt SJ sätter sig över riksdagens uttalande. SJ kan inte helt nonchalera de arbetsmarknadsoch regionalpolitiska synpunkter som riksdagen har framfört. Det är inte troligt att SJ ens har förhört sig om det aktuella arbetsmarknadsläget, varken hos länsstyrelsen i Gävleborgs län eller hos Bollnäs kommun. Om man hade gjort det hade man fått veta att Gävleborgs län tillhör de hårdast drabbade länen i landet när det gäller arbetslöshet. Då skulle man ha insett att man från ett sådant län inte flyttar någonting. Skall något flyttas, skall det flyttas till länet.

Herr talman! Det skall självfallet vara ett öppet informationsutbyte mellan statliga affärsverk och kommuner. Också Gunnel Jonäng vet att SJ:s generaldirektör, i ett mycket tidigt skede, tillskrev Bollnäs kommun och anmälde att SJ vill ha ett ingående och ömesidigt informationsutbyte med kommunen så fort utredningen är klar och SJ har hunnit studera dess förslag. Det är, Gunnel Jonäng, SJ:s skyldighet att utforma sin verkstadsorganisation på bästa företagsekonomiska sätt.

Med hänsyn till att det ännu inte föreligger någon färdig utredning eller något beslut från SJ:s sida, är det föga meningsfullt att nu diskutera denna fråga vidare.
Herr talman! Utredningen lades fram i oktober 1982 och redovisades då i någon mån i lokaltidningarna. Jag kan inte komma ifrån att det är mycket märkvärdigt att kommunen under den långa tid som har gått sedan dess inte har fått någon möjlighet att diskutera frågan. Det är klart att företagsekonomiska synpunkter måste anläggas, men det är lika självklart att man måste fästa stor vikt vid vad riksdagen har uttalat med anledning av trafikutskottets betänkande. Under den nuvarande socialdemokratiska regeringen växer arbetslösheteni vårt land hastigt. Vi hade i februari i år 20 000 fler arbetslösa än i februari ifjol. Borde inte regeringen ingripa och se till att sysselsättningen bevaras där det finns möjligheter till detta och där det kan ske på ett rationellt sätt? De arbetsmarknadsoch regionalpolitiska synpunkterna måste enligt min mening också vägas in i bilden, såsom trafikutskottet påpekat.
Herr talman! I dag finns det, Gunnel Jonäng, inget som helst beslut. Vi vet båda två att SJ kommer att ta denna kontakt med Bollnäs kommun och att de fackliga organisationerna, sedan utredningen lades fram, har fått ge sin syn på saken. Jag kan bara hänvisa till det svar som jag har gett — när SJ har fått fram utredningsmaterialet, kommer SJ att ha dessa överläggningar med kommunen. Om vi skulle ta regionalpolitiska hänsyn och ålägga SJ speciell skyldighet i det avseendet, hoppas jag att det skall finnas stöd för den utbetalning av extra pengar som då måste ske för att SJ skall kunna klara sin verksamhet — SJ har dock ålagts vissa skyldigheter i sin verksamhet.
Herr talman! Det är riktigt, som kommunikationsministern säger, att det ännu inte finns något beslut. Men den intressanta, principiella frågan är ju: Kommer SJ att fatta beslut på grundval av den utredning man har gjort, innan man tar kontakt med kommunerna och vederbörande? Eller hur kommer detta att gå till? Det är självfallet bra och riktigt att de fackliga organisationerna i första hand får tillfälle att ta ställning till denna utredning — det är inte mer än vad som är rimligt. Men när det sedan gäller pengar är det ändå så, att om man skall flytta en verksamhet till något annat ställe i detta land så krävs det investeringar, och det måste man också ta hänsyn till när man bedömer verkstadsrörelsen i Bollnäs.

Herr talman! Med hänvisning till vissa uppgifter om tågtrafiken mellan Linköping och Västervik har Börje Stensson frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att järnvägstrafiken inte skall diskrimineras i förhållande till landsvägstrafiken. Enligt riksdagens trafikpolitiska beslut år 1979 skall alternativa transportmöjligheter undersökas vid vissa trafiksvaga järnvägslinjer med övervägande lokal och regional persontrafik. Transportrådet och de regionala trafikhuvudmännen har nyckelrollen i dessa undersökningar. Huvudmannen har att ta ställning till om han önskar satsa på en fortsatt persontrafik på järnväg eller om han vill ombesörja trafiken genom utbyggd busstrafik. I det senare fallet får huvudmannen ett årligt bidrag från staten som under de fem första åren motsvarar järnvägstrafikens särkostnader med avdrag för särintäkterna, beräknade enligt senaste separatredovisning. Om huvudmannen däremot vill ha kvar persontrafiken på tåg, får han vara beredd att betala för trafikens särkostnader, ökade med ett skäligt bidrag för linjens andel av för SJ gemensamma kostnader. I så fall kommer staten — enligt förslag i budgetpropositionen — att ta på sig kostnader för infrastrukturen, vilket reducerar huvudmannens ekonomiska åtaganden. Det är enligt min mening angeläget att huvudmannen får ett samlat grepp om all lokal och regional persontrafik inom sitt område, vare sig den går med tåg eller buss. Jag har här svarat rent generellt och har ingen anledning att närmare kommentera de siffror för enskilda linjer som möjligen diskuteras på det regionala planet.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsminister Curt Boström för svaret på min fråga. Det vore fel att säga att jag är nöjd med det svar som lämnats. Bakgrunden till min fråga är att transportrådet i sin skrivelse till trafikhuvudmännen i Östergötlands och Kalmar län angående bandelen Bjärka-Säby-Västervik ger intryck av att man med lock och pock från statens och myndighetens sida vill få accept på att lägga ner persontrafiken på linjen i fråga. Innehållet i skrivelsen har gett anledning till en intensiv pressdebatt och reaktioner från allmänhetens sida liksom från den mycket livaktiga Föreningen Rädda järnvägen öst i Linköping. Aktiviteterna är bra och fullt berättigade. 11979 års trafikpolitiska beslut behandlades SJ:s trafiksvaga delar bl.a. så att man indelade dessa i tre kategorier. Bjärka-Säby-Västervik inplacerades då i grupp 3. I riksdagsbeslutet betonades att trafiken på banorna i denna grupp skulle bibehållas på ungefär den nivå som var rådande då riksdagsbeslutet fattades. Jag har tillsammans med förre riksdagsledamoten Eric Rejdnell under tidigare år motionerat om att banan i fråga borde in i riksnätet, med hänsyn till att bansträckans upptagningsområde har Linköping som regional huvudort. Motioner i samma ärende har väckts även under årets motionstid. Trafikunderlaget ger vid handen att motionsyrkandena är fullt befogade. Vid räkning för något år sedan redovisades i genomsnitt 308 resande per dag under hela veckan. Uppgifter från planeringspersonal tyder på att resandefrekvensen inte har försämrats. I det läget kommer transportrådets erbjudande om nedläggning av persontrafiken. Får jag fråga kommunikationsministern om han har förståelse för att trafikhuvudmännen kan uppfatta det som erbjudande om nedläggning, när de föreläggs följande besked från transportrådet: Trafikkostnaderna för den befintliga persontrafiken kan beräknas till ca 6,5 milj.kr. Läggs samkostnaderna till, innebär det att trafikhuvudmännen har att erlägga ett belopp om ca 9-10 milj.kr. för en fortsatt persontrafik på denna bandel — allt per år räknat. Om man däremot väljer att överföra persontrafiken till landsväg, utgår ett statsbidrag, uppräknat till 1982/83 års kostnadsnivå, om ca 8 milj.kr. Detta är ett statsbidrag som utgår till trafikhuvudmännen, om trafiken överförs till landsväg. Godstrafiken avses vara kvar. Banan skall alltså utnyttjas. Utnyttjandegraden blir ju högre med ett bibehållande av persontrafiken. Får jag fråga: Anser kommunikationsministern det vara rimligt att lägga på så stora samkostnader som 50 26 på länshuvudmännen, vilket man tydligen har gjort när man fått fram summan 9-10 milj.kr. i årskostnad för trafikhuvudmännen i fråga? Har statsrådet någon synpunkt på trafiksäkerhetsfrågan vid en överföring av genomsnittligt 300 resande per vecka till landsvägstrafik? Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att länshuvudmännen skall få mera tid för planering och ställningstagande? Länshuvudmännen avkrävs vissa besked redan till den 15 april och ett slutligt ställningstagande till den 1 september 1983. Det beslut de har att fatta i samråd med kommuner och landsting är mycket genomgripande, och det vore därför rimligt att ge dem mera tid.

Herr talman! Skulle det vara så, Börje Stensson, att länshuvudmännen anser sig ha för knappt om tid för förhandlingarna och för att ta ställning till frågorna, så vill jag säga att jag finner det självklart att de skall få den tid som behövs för att ta ställning till denna mycket viktiga fråga om på vilket sätt - Nr 104 man skall ordna den framtida kollektivtrafiken. Däremot vill jag inte gärna Tisdagen den kommentera de sifferuppgifter som har diskuterats mellan transportrådet — 22 mars 1983 och huvudmännen. På departementet har vi anledning att avvakta den framställning från transportrådet som kan bli ett resultat av diskussionerna. Om järnvägstrafik När vi får den, kan vi ta del av kostnadsoch intäktsuppgifterna, och därmed — kontra landsvägsfår vi också möjlighet att avgöra rimligheten i de ekonomiska uppgiftertrafik För dagen är detta vad jag har att säga i det här ärendet.
Herr talman! Jag får tacka för beskedet om att tidsfristen kan utsträckas. Det måste enligt min mening vara av ganska stor betydelse för länshuvudmännen. Jag håller med kommunikationsministern om att kommuner och landsting genom sina länstrafikbolag bör få ta ett ansvar för trafiken inom regionen. Jag har ingen annan uppfattning än kommunikationsministern när det gäller att ansvaret bör decentraliseras i trafikhänseende. Men jag anser att den bansträckning vi diskuterar, som ett exempel på transportrådets verksamhet, borde överföras till riksnätet. Mot bakgrund av de siffror jag nämnde är jag nämligen tveksam till att man här skulle kunna åstadkomma något sparande. Jag villi det sammanhanget gärna citera ytterligare ett avsnitt ur den skrivelse jag åberopat: ”Det kan förutses att detta statsbidrag överstiger länshuvudmännens kostnader för ersättningstrafiken med buss även om busstrafiken ges en större turtäthet än järnvägstrafiken. Statsbidraget skall enligt riksdagens beslut utgå under minst fem år och skall årligen räknas upp med samma procenttal som den statliga vägmilersättningen till huvudmännen höjs.” Herr talman! Jag ställer mig väldigt tveksam till att man här är ute efter att spara mot bakgrund av det besked man givit länshuvudmännen. Som jag har uppfattat det, och som också länshuvudmännen uppfattar det, tror jag, innebär beskedet att man vill locka huvudmännen att dra ner persontrafiken på järnvägen.

Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleant i utrikesutskottet under Lena Wallgrens ledighet anmält hennes ersättare Ulla Voss Schrader.

Herr talman! Nya stödmiljarder, nya pratsamheter och nya gnugganden på luddiga målformuleringar, och en ny organisation som inte är ny — det är vad dagens debatt handlar om för de statliga företagen. När Statsföretag bildades 1969 innebar det att det direkta ansvaret för dessa företag fördes från regeringskansliet till detta koncernbolag.

Statsutskottet gjorde gällande 1969 att ”behovet av en formell och funktionell samordning av de statliga företagen för att tillvarata de fördelar och möjligheter som bör finnas i en företagsgrupp av denna storlek och med gemensam ägare har enligt utskottets mening utförligt belysts i propositionen.

Åtminstone enligt socialdemokraterna från 1969 borde detta resultera i byråkrati, ofrihet och ineffektivitet. Ett dussin års erfarenheter har också obarmhärtigt avslöjat socialdemokratins näringspolitiska luddigheter. Det har varit dyrt för skattebetalarna. Stödmiljarderna har under årens lopp hopats. Bara i dag gäller det att varje svensk skall få nöjet att tillskjuta 1000 kr. Socialdemokraterna föreslår nu att de tyngsta statliga företagen skall läggas direkt under regeringskansliet, dvs. närmast under industridepartementet. Det var ju den uppläggningen som man under åren fram till 1969 hade funnit så pass dålig att den borde överges. Vad är det då som gör att den nu skall fungera? Inte kommer det att bli bättre av att det under tiden blivit inte en utan två industriministrar. Detta fenomen är i stället ett index på hur grundläggande fel strategin med en alltmer vidlyftig statlig företagsverksamhet är.

Därför är erfarenheterna av gruppen problemens lösande också begränsade. Det är inte rimligt att räkna med att de specialistoch servicefunktioner som aktualiseras av samordningen bör ankomma på ett departement.” Han uttalade vidare: ”Genom inrättandet av ett förvaltningsbolag för statens företagsintressen i allmänhet avlastas Kungl. Maj:t det ägaransvar som är direkt inriktat på de olika företagens skiftande verksamhet —- —-—-. Den ägarfunktion som Kungl. Maj:t efter tillkomsten av ett förvaltningsbolag har att utöva kan koncentreras på förvaltningsbolaget självt.” Likväl är det denna dåliga uppläggning som socialdemokraterna nu i stort vill återgå till. Herr talman! Det har sitt intresse att ställa dessa olika uttalanden från 1969 och 1983 mot varandra för att belysa virrigheten i socialdemokraternas näringspolitik och den pösighet med vilken företagsstrategiska uttalanden görs. Men saken har inte bara detta allmänna intresse. När man nu väljer organisation spelar det också en stor roll för framtiden. Den nu framlagda propositionen innebär — jag upprepar det — att man återgår till en ordning som 1969 ansågs ha givit mycket dåliga resultat. När Statsföretagsfrågan utreddes på 1960-talet skrev riksbanksfullmäktige ett remissyttrande, i vilket man förklarade förslaget vara ett uttryck för ”en till övertro gränsande tilltro till vad enbart organisatoriska förändringar i toppen av en stor och högst varierad ekonomisk verksamhet kan åstadkomma”. Det är, statsrådet Carlsson, en mycket bra beskrivning också av den proposition som nu är framlagd. Det saknas i propositionen en redogörelse för hur verksamheten skall bedrivas för att det skall fungera bättre. Statsrådet Carlsson uttalar i propositionen dock vissa principer för den nya organisationen. Det är självfallet intressant att ta del av dessa, då man skulle kunna tro att man där kan få ledning vid bedömningen av varför den 1969 förkastade uppläggningen nu skall fungera. Statsrådets principer är dock förvånande. Till stor del är det självklarheter, som knappast borde behöva uttalas. ”För såväl staten som företagen är det väsentligt att moderbolagen i de statliga koncernerna har hög kompetens för sin uppgift”, heter det t.ex. I Det är enligt min mening en självklarhet, som knappast behöver sägas. Om statsrådet anser att det behöver sägas är det graverande. Statsrådet skriver också att ”moderbolag som mellanled i förvaltningen av de statliga bolagen får inte medföra att kompetensen koncentreras till moderbolaget och att dotterbolagens kompetens utarmas”. Om även detta behöver sägas är det graverande för hur verksamheten inom den statliga företagsamheten bedrivs. Det är också en trivialitet att säga: ”Staten måste som ägare av företag ha ett effektivt inflytande över policyfrågor ——-.” Dessa citat vore inte så allvarliga, om de var så att säga framgrävda ur ett 5 stort antal sidor som behandlar principerna för den statliga verksamheten. Om man citerar ur en mångfald textsidor går det alltid att vrida till det så att citaten kan bli anmärkningsvärda. Men så har inte jag gått till väga. De sentenser som jag har citerat är huvudpunkter i den halva trycksida i propositionen som handlar om organisationsprinciper för den statliga företagssektorn. Om man läste sådana banaliteter i ett prospekt från ett privat företag som ville göra en nyemission skulle nyteckningen gå dåligt. Men det är också typiskt för de statliga företagen att de kan ta mer lätt på sådant, eftersom det här helt bekvämt gäller att med politiska medel tilltvinga sig pengar från medborgarna. På denna halva trycksida i propositionen finns härutöver en princip som "upphöjs till ”huvudprincip”. Den lyder: ”Huvudprincipen bör vara att statliga bolag grupperas i koncerner.” Men av denna princip finns inte så mycket i propositionen och ännu mindre i utskottsbetänkandet. Visserligen finns det rumphuggna Statsföretag kvar som en koncern, men mycket mer är det nu inte. SSAB och LKAB ville statsrådet Carlsson föra ihop till en koncern under NJA, men det förslaget har inte mottagits med någon entusiasm och har också fallit. Huvudprincipen har alltså befunnits tokig. Statsrådet Carlsson har antagit den principen för sitt eget handlande att han inte skall prata förrän han tänkt färdigt. Det är i sig självt en god princip. Men jag undrar om Statsföretagspropositionen verkligen kan vara ett uttryck för denna gyllene maxim. Herr talman! Inte minst med tanke på att socialdemokraterna nu står inför ett haveri av sin pompöst lanserade Statsföretagsidé från 1969 borde de ha varit noggrannare när det gällt att anta nya organisatoriska principer. Alldeles särskilt noggranna i motiveringen för dessa borde de ha varit, när de nu fastnar för att ta ett steg tillbaka till den uppläggning som de själva tidigare ansett undermålig. Moderata samlingspartiet avstyrkte att man 1969 skulle bilda ett så svårhanterat konglomerat som Statsföretag. Vår bedömning har visat sig riktig. Detta innebär inte att man skall satsa på den uppläggning som socialdemokraterna nu vill återgå till. Den har avsevärda nackdelar, som de själva påtalade 1969. Vårt alternativ är att i stor utsträckning försälja de statliga företagen genom en börsintroduktion. Härigenom kan vi få en ökad professionalism i företagsskötseln. Statskassan kan avlastas stora utgifter både i nuet och för framtiden. Inkomsterna vid försäljningen kan användas till att rekonstruera verksamheten vid vissa förlustföretag. Den gräns som måste finnas mellan statlig förvaltning och politiska beslut å ena sidan och företagsskötsel å den andra kan man också uppnå med denna metod, på ett mycket enklare och smärtfriare sätt än med alla dessa organisatoriska turer runt de statliga företagen som vi får bevittna. Jag vill inte idyllisera privat företagsamhet. Det finns många företag inom denna sektor som har misslyckats, alldeles särskilt när kostnadsnivån i största allmänhet i näringslivet har varit för hög. Vidare finns det många statliga företag som är välskötta. Men i genomsnitt har de privata företagen utvecklats mycket bättre vad gäller sysselsättning, export och lönsamhet. Vi moderater vill dra slutsatser av detta enkla förhållande. De statliga företagssubventionerna har i allt väsentligt gått till de statliga företagen. Fördelen med att ha ett enskilt näringsliv är dessutom att konkurrensvillkoren blir lika och att just gränsen mellan myndighetsutövning och företagsskötsel, mellan politik och företagande hålls isär. Inte heller behövs det ett så smärtsamt kämpande med olika mer eller mindre luddiga målformuleringar för de statliga företagen. De statliga företagsledningarna, som har aptit på att begrunda och begripa sig på de språkliga turerna runt de målsättningsformuleringar som vi har fått 1969 och i dagens proposition, har antagligen andra kvalifikationer än att vara framgångsrika företagschefer. En fördel med det statliga företagandet under socialdemokraternas s.k. aktiva näringspolitik har varit att allmänheten fått helt klart för sig vilka olägenheter det är med socialiseringar. Det tycks också stå en något unken doft runt tankarna på socialiseringsaktioner av traditionellt slag även hos de socialdemokratiska ideologerna. Dagens socialdemokratiska förslag är att de statliga företagen skall bistås med mer än 5 miljarder i bidrag. Det är alltså nästan 1 000 kr. per svensk eller 2 000 kr. per förvärvsarbetande svensk. Detta skall ske bl.a. genom direkta bidrag. En annan finurlig metod är att man så att säga socialiserar redan statliga företag genom att köpa över dem från Statsföretag till ett överpris. Det har sitt intresse att notera att när man bildade Statsföretag fick företaget sin första subvention genom att bolaget fick överta dessa företag från staten till ett undervärderat pris. Nu gör man transaktionen åt andra hållet fast till överpris. Man tycker att medborgarna, när de nu skall skjuta till så mycket pengar, dvs. tvingas delta i denna enorma nyemission, åtminstone borde ha fått en ordentlig redogörelse för de statliga företagens verksamheter och bedömningar'av framtida utsikter. Men inte alls. Statsrådet Carlssons proposition är trots allt att se som en sorts nyemissionsprospekt. Men som sådant är det bedrövligt. Det motsvarar inte de bestämmelser och än mindre den praxis som gäller i den privata verksamheten i samband med att man gör nyemissioner. Jag skall be att efter denna debatt få överlämna tre exempel på nyemissionsprospekt till statsrådet, så att han får se hur privat företagsamhet arbetar. Ett av prospekten gäller den nyligen genomförda emissionen i företaget 3 K. Trots att emissionen gällde ett belopp om blott ett par miljoner — och inte 5 miljarder — är redogörelserna för det företaget mer omfattande och samvetsgranna än den som industridepartementet nu har presterat. Det brukar sägas — och socialdemokraterna i utskottet säger det också — att det går att få kompletterande uppgifter under utskottsbehandlingen. Men så fungerar det inte i praktiken. Om man i utskottet skulle begära att få de ytterligare uppgifter och föredragningar som behövdes, så skulle utskottet av tidsskäl inte kunna bedriva en särskilt väl fungerande verksamhet. Vidare bör rimlig information finnas redan när motioner skall skrivas. Det är för den delen också fel att bara näringsutskottets medlemmar skall kunna få tillgång till vederbörlig information, så länge det inte gäller hemliga uppgifter, och det är inte vad saken nu gäller. Alla riksdagsledamöter har rätt till fullständiga redovisningar. Det har likaledes allmänheten, som skall betala kalaset, och massmedia. Den nonchalanta inställning till fullständig redovisning av nuet och framtiden som finns tror jag återspeglar förhållanden som till en del förklarar varför statliga företag i genomsnitt fungerar så illa. Man behöver inte anstränga sig så mycket. På sluttampen finns skattebetalarna och möjligheten att tvinga dem att teckna nytt kapital. Det är inte lika villkor som gäller. Ett exempel på det är att socialdemokraterna vill tvinga de statliga företagen att lämna Svenska arbetsgivareföreningen. Vår uppfattning är att styrelserna i de statliga företagen bäst kan avgöra vilken arbetsgivarorganisation man vill tillhöra. Socialdemokraterna vill politisera denna fråga. De sakliga skälen talar emot att man på det viset skulle försvaga arbetsgivarsidan. Men vad jag, herr talman, framför allt vill framhålla är det oroande i att detta socialdemokratiska förslag är en rent politisk hämndaktion mot Arbetsgivareföreningen för att organisationen vågat blanda sig i debatten om fackföreningsfonder. Problemet blir därigenom mycket vidare än att bara gälla SAF. När socialdemokrater vill skrämma till tystnad, drabbar det ena dagen den ena och andra dagen den andra. När väl fackföreningsfonderna är införda och fått en dominerande ställning, finns den politiska kraften att skrämma allt flera till tystnad. Herr talman! Statsföretags historia är en sorgesam historia. Ett socialistiskt näringslivs historia blir en ännu sorgligare historia. Svenskt näringsliv har nu två industriministrar: en som rödblommigt pratar och en som blåslaget tiger. Något program för handfasta åtgärder finns inte. Men erfarenheterna talar. Mot den bakgrunden ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som moderaterna har framfört i näringsutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 25 är till sitt innehåll mycket vittomfattande. Detta är rätt naturligt, eftersom det behandlar Statsföretag AB, som är en företagsgrupp med många olika verksamhetsgrenar inom många olika näringar. Betänkandet innehåller en mängd reservationer, och det tyder på att det varit stor oenighet när vi har behandlat regeringens proposition. Dock kan man säga att det från alla partiers sida rått enighet på en punkt, nämligen om behovet av att rekonstruera Statsföretag AB, som under årens lopp har växt på ett sådant sätt att det kan finnas all anledning att se över dess organisation. Att vi då i samband med det här arbetet inte har blivit eniga är att betrakta som en politisk självklarhet. Jag kommer i mitt anförande att behandla ungefär hälften av betänkandet, och Per-Ola Eriksson kommer senare att behandla den övriga delen, sedd från centerpartiets synpunkt. Rekonstruktionen kan indelas i två avdelningar, en ekonomisk och en organisatorisk. Givetvis hänger dessa båda saker intimt samman och har starka samband. Den ekonomiska delen innebär att staten enligt regeringens förslag tillskjuter ca 5,5 miljarder till de statliga Nr 105 företagen. Den största delen av dessa medel avses då till köp av aktier för att Onsdagen den lösa ut vissa företag. Det går också ett mycket stort belopp till direkt 23 mars 1983 finansiellt stöd till ASSI. Organisatoriskt innebär förslagen att flera stora företag — LKAB, ASSI, SSAB, Svenska Petroleum och NJA — bryts ut ur Statsföretagsgruppen. Innan jag går in på de olika detaljerna i de förslag som föreligger i propositionen och utskottsbetänkandet angående rekonstruktionen vill jag ta upp ett par av de policyfrågor som behandlas i reservationerna 1-3. När det först gäller informationen, som Staffan Burenstam Linder i sitt anförande utförligt har uppehållit sig vid, är vi från centerpartiets sida inte med på den reservation som behandlar just den frågan. Det betyder inte att vi är belåtna med den information som lämnats i propositionen i det här ärendet. Vi har anledning att instämma i den kritik som man för fram i reservationen, men i sin helhet anser vi att den information vi fått har varit tillräcklig för att behandla ärendet. Vi har i utskottet fått tillgång till sekretessbelagt material, som vi kunnat studera i mån av tid, och vi har på det sättet kunnat sätta oss in i ärendet. Vi har fått möjlighet att inkalla de personer som vi behövt ställa frågor till för att kunna ta ställning. Därför tycker vi att det är felaktigt att klaga på den delen i varje fall. Utskottet har — det vill jag understryka — ägnat detta ärende rätt mycket arbete i form av studiebesök. Vi har under fyra olika dagar besökt de orter som är allra mest berörda av rekonstruktionen av Statsföretagsgruppen. När det gäller principerna för statlig företagsamhet över huvud taget, den statliga företagssektorns omfattning och drift, är det naturligt att åsikterna går isär. Dessa bygger ju på rent ideologiska skillnader. Det är rätt naturligt att man har olika syn på det hela. För centerns del vill vi i reservation 3 understryka att statens ägarroll inom näringslivet kan komma i en besvärande konflikt med statens övergripande roll när det gäller näringspolitik och ekonomisk politik. Denna rollkonflikt får inte lösas på ett sätt som innebär bristande effektivitet och orationell resursanvändning. Redan för ett par år sedan diskuterade näringsutskottet just dessa frågor och frågan om huruvida ett statligt företag som kommit på obestånd bör försättas i konkurs. Utskottet konstaterade då att det ur strikt juridisk synvinkel är fullt klart att ett sådant bolag kan försättas i konkurs. Staten kan som aktieägare förhindra konkurs endast genom åtgärder som undanröjer konkursgrunden obestånd. Det uttalande som man från näringsutskottets sida då gjorde står centern helt bakom. När det sedan gäller de olika rekonstruktionsförslagen vill jag börja med de ekonomiska konsekvenser som rekonstruktionen får. När man bryter ut de fem stora bolag som jag redovisat sker det genom att regeringen, som jag redan nämnt, på olika sätt satsar jättebelopp ur statskassan — över 5 miljarder —- på dessa statliga företag. Vi kan från centerns sida inte acceptera denna jättesatsning. Dessutom rimmar förslaget oerhört dåligt med regeringens uttalande om att man har för avsikt att minska stödet till industrin. Det är nästan det enda medlet som hittills har anvisats av regeringen när det gäller 9 att komma till rätta med det stora budgetunderskottet. Här öser man på ytterligare 5,5 miljarder, som man egentligen inte har någon annanstans att ta än i form av ett ökat budgetunderskott. Vi är medvetna om att det behövs ett finansiellt stöd, och vi anger i betänkandet också hur vi anser att detta bör ordnas. Det stöd på 2,4 miljarder som skulle gå till Statsföretag som ersättning för de aktier som staten köper från Statsföretag tycker vi mycket väl kan begränsas till 1 miljard. Vi har förståelse för att det kan behövas finansiellt tillskott i Statsföretagsgruppen, men vi menar att man får klara av det ”inom familjen”. Man får göra det i form av en utförsäljning av företag helt eller delvis på börsen. Vi tycker att det här är en fullt normal och riktig väg att gå. Att introducera de här företagen på börsen skulle i och för sig vara hälsosamt ur många synpunkter. Vi vet ju att det har varit en mycket stark uppgång på börsen, och där finns det alldeles säkert intresse för nya objekt. När det gäller tillskottet på 2 miljarder kronor till ASSI vänder vi oss mot det. Vi vet att ASSI i och för sig behöver tillskott av medel, men vi tycker att man mycket väl kan halvera beloppet. Det tillskott som regeringen föreslår betyder att ASSI får en soliditet på ca 35 70. Det är sannerligen mycket högre än vad de allra flesta svenska företag får arbeta med under nuvarande omständigheter. Jag yrkar alltså bifall till reservation 4 när det gäller den ekonomiska delen. Beträffande organisationen av Statsföretag framför vi i reservation 6 våra synpunkter på hur de kvarvarande delarna av Statsföretag bör organiseras. Vi menar att de kvarvarande företagen bör delas upp i olika företagsgrupper med hänsyn till de verksamhetsområden som företagen arbetar inom. Dessa bör då få en decentraliserad förvaltning. På det sättet får man en mycket rationellare skötsel av och en mycket bättre översyn över dessa företagsgrupper än om man fortfarande har dem kvar i ett enda företag med den centrala förvaltning som det i och för sig innebär. Sedan ett par ytterligare frågor. När det gäller organisationen av LKAB och SSAB, utbrutna ur AB Statsföretag, har regeringen föreslagit att de båda företagen skulle sammanföras under ett moderbolag. Till moderbolag har man valt NJA. Vi kan inte se några rationella motiv till den här åtgärden att sammanföra dessa båda bolag. De har så skilda verksamheter att det egentligen inte finns några rationella motiv att föra dem samman. Vi har motionerat och yrkat på att de båda skulle få vara fristående bolag direkt under industridepartementet även i fortsättningen. Vår synpunkt vann så småningom majoritet i utskottet, och utskottet har i enighet på den punkten yrkat avslag på propositionens förslag. Att det ändå finns en reservation här beror på att vi löjligt nog inte har kunnat komma överens om motiveringarna till att vi vidtog den här riktiga åtgärden. När det slutligen gäller målsättningen för Statsföretagsgruppen anser vi från centern det angeläget att understryka att kraven på lönsamhet och konkurrens med det övriga näringslivet skall vara det primära. Också regeringen använder sig av den formuleringen men trycker dessutom på att företagsgruppen skall ha en alldeles speciell expansionsförmåga. Vi från centern menar att det inte är expansionsförmågan som bör skjutas i förgrunden, utan det är lönsamheten och konkurrensen på lika villkor med övrigt näringsliv som är det viktiga. Om detta sedan skapar möjlighet till expansion på just de villkoren, så må det vara. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 3, 4,6, 9, 11, 13, 14, 17, 18 och 21 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Bakgrunden till att Statsföretagsgruppen numera är en jättekoncern med bortåt 50 000 anställda står att finna i krissituationer av olika slag. Oftast med motiveringen att rädda sysselsättningen har regering och riksdag låtit Statsföretag köpa företag, förvärv som har varit möjliga uteslutande med hjälp av riksdagens makt att beskatta medborgarna. Den här brandkårsfunktionen för Statsföretag har alltså lett till en ständig tillväxt men har också inneburit åtskilliga problem. Om det i vissa situationer kan finnas skäl till att Statsföretag köper nya bolag, kan det i andra vara befogat att man helt eller delvis säljer sina intressen i företag, när bärkraftiga motiv för det statliga ägandet inte längre finns kvar. Enligt folkpartiets uppfattning kan statligt ägande motiveras i vissa fall, t.ex. av regionaloch arbetsmarknadsskäl. Men det är viktigt att poängtera att en alltför dominerande statlig företagsamhet försvårar statsmakternas uppgift att fungera som opartisk skiljedomare i marknadsekonomin. En stor och växande statlig företagssektor är också oacceptabel av ett annat skäl, nämligen att det står i direkt motsatsförhållande till att makten över näringslivet måste spridas och att vi vill ha många företag med många olika ägandeformer. Mot bakgrund av denna principiella hållning till statliga ägarengagemang i näringslivet menar jag att det är en fördel om tendensen till ytterligare utvidgning av den statliga företagsamheten balanseras av försäljningar av andra företag. Om en del av den nuvarande statliga företagssektorn, med bibehållna band till Statsföretag eller inte, finansierar sig själv över den organiserade riskkapitalmarknaden, innebär det att man ytterligare betonar kravet på effektivitet och lönsamhet. Försäljning av aktier i statliga företag kan ske på olika sätt. Det rimliga är att Statsföretag behåller en majoritetseller minoritetspost i företaget i fråga, men introducerar företaget på börsen. Som bekant kräver en börsintroduktion att företagets aktier är väl spridda. Ansträngningar kan t.ex. göras för att förankra en del av aktieinnehavet hos företagets egna anställda. Herr talman! Det här är ett av flera principresonemang som folkpartiet redovisar med anledning av regeringens förslag till rekonstruktion av Statsföretagsgruppen. Vi ger också några konkreta exempel på företag där vi menar att skälen är särskilt starka för en försäljning till den privata sektorn. Vi har svårt att se varför staten skall driva restaurangrörelse: börsintroducera SARA-gruppen! KabiVitrums förutsättningar för en gynnsam framtida utveckling skulle med all säkerhet öka, om man inledde samarbete med något annat läkemedelsföretag: börsintroducera KabiVitrum! Kalmar Kockum är ett verkstadsföretag som har goda möjligheter att utvecklas på egen hand: börsintroducera Kalmar Kockum! Ja, det här är alltså bara några exempel på företag som vi tror skulle utvecklas bättre med ett annat än helstatligt ägande. En annan viktig princip är att statliga företag måste arbeta på samma villkor som det övriga näringslivet, t.ex. när det gäller kapitalförsörjning och krav på utdelning. Det är uppenbart att Statsföretag har vuxit inte på grund av lönsamhet utan med hjälp av skattebetalarnas pengar. Vi vill med kraft understryka att eventuell expansion i framtiden måste vara baserad på egen lönsamhet, tillkämpad i konkurrens på lika villkor med det övriga näringslivet. Vi menar t.ex. att också statliga företag skall kunna gå i konkurs. Självfallet är det inget att sträva efter, men det får inte uteslutas att det kan inträffa. Ett annat principresonemang i vår motion gäller offertförfarandet, alltså de tillfällen då riksdag och regering vill driva ett olönsamt företag vidare av enbart arbetsmarknadsskäl. Vi tycker det är utmärkt att förslaget innehåller en viss uppstramning. Men det är inte tillräckligt, utan staten bör dessutom i så stor utsträckning som möjligt begära offert även från andra företag än Statsföretag. Dels får man då ett bättre underlag för hur mycket sysselsättning man kan få ut för en viss mängd pengar, dels tror vi det är viktigt för Statsföretag att inte mängden offerter blir för stor. Det påverkas hela företaget negativt av. Några ord om propositionens konkreta förslag. Att LKAB och SSAB bryts ur Statsföretag har folkpartiet ingenting att invända emot. De nya glädjande siffrorna för SSAB förändrar inte att de här två företagens problem är både stora och speciella. Däremot anser vi inte att företagen bör sammanföras med NJA som moderbolag. Det har, som vi hört, dess bättre inte heller blivit utskottets mening. De här båda företagen är i sig tillräckligt stora för att kunna vara egna koncerner. Från folkpartiets sida har vi inte heller något emot att ASSI och Svenska Petroleum bryts ut från Statsföretag. För flera olika företag inom Statsföretagsgruppen efterlyser vi genomarbetade program för den rekonstruktion som är nödvändig. Vi pekar på att Eisers problem måste få en långsiktig lösning och på att vissa bolag, t.ex. Beroxo, förmodligen måste läggas ned. Procordia är i dag en stor koncern som inrymmer företag med mycket skiftande verksamhet. Folkpartiet menar att starka skäl talar för att Procordia bör skiljas från Statsföretag och bilda ett eget bolag. Det största dotterbolaget, Svenska Tobaks AB, har en särställning på den svenska marknaden som ger årliga vinster på omkring 400 milj.kr. Vi menar att det är fel att dessa vinster används för förlusttäckning i andra bolag inom Statsföretagsgruppen utan att ägaren har någon möjlighet att påverka detta. Vi tycker också att man bör överväga inslag av privat delägande i Procordia. När det gäller Regioninvest, en från Procordia väsensskild enhet, menar vi att det finns skäl att vara mycket kritisk. Det är inte rimligt att i längden driva en verksamhet som ger en årlig förlust per anställd på över 100 000 kr. Så sent som i våras anvisade riksdagen 55 miljoner för förlusttäckning, och totalt har bolaget fått 155 miljoner från staten plus nära 110 miljoner i form av lokaliseringsstöd. Med hänsyn till de mycket stora sysselsättningsproblemen i Norrbotten är vi ändå beredda att medverka till förlusttäckning för 1982. Men därefter, menar vi, måste företaget begränsa sin verksamhet till sådant som har en rimlig chans att överleva på egen hand. Utan att det resulterar i något direkt förslag i den här propositionen talar man om en ökad samordning mellan domänverket, ASSI och NCB, alltså de statliga skogsintressena. För folkpartiets del kan jag redan nu säga att vi tar klart avstånd från ett eventuellt AB Svenska Skog. Vi tror att en sådan gruppering skulle bli alldeles för stor och svåröverskådlig. När det gäller de ekonomiska konsekvenserna blir folkpartiets slutsats i korthet: Regeringsförslaget att staten skall tillskjuta drygt 5 miljarder kronor för att Statsföretag därefter skall utarbeta en handlingsplan kan vi inte acceptera. Det går inte att ta ställning till eventuella kapitaltillskott utan att det finns alternativa handlingsprogram. Det finns annars ingen som helst garanti för att inte ytterligare behov av enorma kapitaltillskott på lika lösa grunder föreläggs riksdagen inom några år. För att klara den akuta situationen är vi emellertid beredda att anvisa 1 miljard till vartdera ASSI och Statsföretag. Som jag tidigare har redovisat, bör Statsföretag därutöver kunna få betydande kapitaltillskott genom att sälja hela eller delar av vissa företag. Herr talman! Den sista reservationen i betänkandet berör statliga företags delägarskap i SAF. Utskottsmajoriteten har, enligt min uppfattning med synnerligen bristfällig argumentation, menat att riksdagen skall ge regeringen till känna att statsägda företag inte bör tillhöra SAF. Folkpartiet anser det självklart att de statliga bolagen själva skall bestämma vilken arbetsgivarorganisation man vill tillhöra. Det finns ingen anledning för riksdagen att påverka det beslutet. Ett företag inom en viss bransch, ägt av staten, har naturligtvis mera gemensamt med ett annat företag i samma bransch än man har med något annat statligt företag i en helt annan bransch. Folkpartiets ståndpunkt i den här frågan är ytterligare ett uttryck för att statlig företagsamhet skall ske på samma villkor som för det övriga näringslivet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de 11 reservationer till näringsutskottets betänkande som folkpartiet har undertecknat.

Herr talman! Varför skall staten äga industrier? Vilken roll skall dessa industrier spela? I krisens Sverige ställs sådana frågor skarpare än tidigare. Krisklimatet har också uppmuntrat borgerligheten till att rikta frontalangrepp mot den statliga företagsamheten som sådan. Numera är det inte bara moderaterna som vill sälja ut eller omvandla statsföretagen till börsföretag, också folkpartiet är med som en liten sopran i kören. Och centerpartiet — som väl bättre hade bort förstå den statliga företagsamhetens betydelse för Norrland — ger också röststöd åt den av moderata dirigenter ledda agitationskören. Detta breda angrepp mot den statliga företagsamheten kan majoriteten av socialdemokrater och kommunister visserligen slå tillbaka. Men denna strid aktualiserar också frågan vad den statliga industrin — sedd ur arbetarrörelsens synvinkel — kan och bör spela för roll på sikt. Det är en fråga som i alldeles otillräcklig grad har diskuterats. Man kan ha industri i statlig ägo av många olika skäl och utifrån mycket skilda ideologiska ståndpunkter. Man kan låta privata industrier övergå i statlig ägo när de kommer i kris, och när man vill att staten skall klara avvecklingen. Man kan låta dem sköta de mest otacksamma delarna av en produktionskedja och därmed låta dem bli exploateringsobjekt för den privata storindustrin, som då tar åt sig de bästa bitarna. Man kan också ha dem därför att säkerhetsskäl talar för ett nationellt ägarskap. I samtliga dessa fall är statsindustrierna en sorts service åt den kapitalistiska strukturen. De är, kan man säga, en del av dess s.k. infrastruktur, någonting som staten står till tjänst med, liksom vägar och skolor. De har ingen direkt självständig funktion. De är kort uttryckt kapitalistiska industrier men i statens ägo. Samtidigt som de privata storföretagen och finansgrupperna drar nytta av deras existens, och överlämnar otacksamma uppgifter åt dem, kan samma politiska och ekonomiska grupper anklaga dem för att vara dåliga och förlustbringande. Och med en osedvanlig tjänstvillighet har bl.a. moderaternas talesman här visat på själva prototypen för denna dubbelmoral och demagogi. En annan sådan typ av dubbelmoral och vilseledande beskrivning av den aktuella statsföretagsamheten är det fråga om när Christer Eirefelt talar om farhågorna för att staten får en dominerande roll. Det är mycket märkligt att föra en sådan debatt här i Sverige där den statliga företagsamheten faktiskt är mindre till sitt omfång, absolut och relativt, än den är i en rad andra avancerade kapitalistiska länder. Emellertid är det litet av en tragedi att arbetarrörelsen i Sverige aldrig riktigt har förmått utveckla en statsägd industri som kunnat gå utöver den underordnade och systembevarande rollen. Därför har ibland statliga industrier kunnat visa exempel på hur de tagit till sig det sämsta inom den privata storkapitalismen. Det gäller t.ex. sönderfallet inom Eiser. Det gäller den auktoritära, från USA importerade, ledarskapsfilosofi mot vilken LKAB-arbetarna gick i strejk 1970. Nu i krisens Sverige borde det vara dags för insikten, att man står inför ett viktigt vägval. Man kan låta den statliga industrin kvarstanna i den gamla rollen, steg för steg tvingas till reträtt och avveckling. Eller man kan inse nödvändigheten av en grundläggande nyformulering av statens roll för den industriella utvecklingen. Sverige är en gammal industrination. Dess privata storindustri har en högt utvecklad produktivkraft. Den producerar därmed ett växande mervärde, som den inte förmår realisera inom landet. I detta skede av industrialiseringen gör sig ett växande intresse för etableringar och placeringar utomlands gällande. Den nationella industrialiseringen får en underordnad roll. Vi har dessutom i Sverige regioner, framför allt i övre Norrland, där den privata industrins ointresse är kroniskt, och har varit så i många årtionden. Dessa regioner, beroende av en ensidig och kolonial typ av ekonomi, har föga annat att stödja sig på än den statliga industri som exploaterar deras naturtillgångar. Nedgången i privata industriinvesteringar är inte bara något som betingas aven vågdal i de ständigt växlande konjunkturförloppen. Den är djupare sett också en funktion av kapitalets internationalisering, dess avtagande inriktning på nationella mål. Detta drag i utvecklingen är naturligtvis inte beroende på kapitalägarnas ondskefullhet — åtminstone inte primärt — utan en lagbunden process, som uppträder i ett bestämt skede av en avancerad industriell utveckling. Frågan för arbetarrörelsen gäller då: Vem skall ersätta det tomrum som nu i stigande grad uppstår i landets industriella vidareutveckling? Hur skall något som hjälpligt liknar full sysselsättning någonsin återvinnas i ett sådant här skede? Hur skall mot en sådan bakgrund malmfälten räddas från totalt sammanbrott? Vem skall hindra varvsregionerna från att sjunka? Vem skall ge arbete åt ungdomen i Värmland och Norrbotten? Varifrån skall de nya arbeten komma som kan hejda sönderfallet i Bergslagen? När det ackumulerade kapitalet skiftar geografisk tyngdpunkt, när det söker sig kanaler som leder någon annanstans än till industrin — då måste en ökad kapitalbildning ske i andra former än de som hittills dominerat. Då måste endera staten eller någon form av samhällseller löntagarfonder ta på sig ansvaret att vara den ledande faktorn i den fortsatta industriella utvecklingen. Men det handlar då inte bara om att ersätta en form av kapitalbildning med en annan. Det gäller inte bara den institutionella formen, skalet. Det gäller också innehållet. När en växande totalprodukt i ekonomin kan åstadkommas med allt mindre mänsklig arbetskraft, när investeringar lika ofta tar bort jobb som de tillskapar jobb — då kan en samhällsägd industri i framtiden inte bara kopiera det etablerade mönstret för teknologi, produktionsmål, investeringar och ledarskap. Den måste då i stället definiera lönsamhet i ett längre perspektiv. Den måste bli ett redskap för en ny teknologi — en teknologi där utarmningen av det mänskliga arbetet inte längre är det oundvikliga priset för en ständigt ökande flod av produkter, vars bruksvärde urholkas och vars anspråk på naturresurserna ständigt stiger. Den måste också bli ett exempel på ekonomisk demokrati, på organisationer av arbetet, som bryter med hierarki och fåtalsvälde. Det är märkligt, tycker vi, att man i arbetarrörelsen i dag i så ringa grad aktualiserar demokratifrågorna i den statliga industrin. Visst är det intressant när socialdemokraterna diskuterar löntagarfonder i framtiden — även när, som nu, bilden av fonderna tycks bli allt dimmigare och partiledningens besked om när de skall införas alltmer svävande. Men man tycks glömma att man redan har en samhällsägd industrisektor, som skulle kunna bli ett mönster av arbetsplatsdemokrati, av inflytande över regioners och bygders liv, av makt för de anställda över teknologins och arbetsorganisationens innehåll. Det är dessa frågor om de statliga företagens roll som spjutspetsar i utvecklingen mot en ny industrialisering och ett nytt industrisamhälle, deras möjligheter att bli exempel på djupgående praktisk demokrati, som vpk försöker ta fram. Det är litet beklagansvärt att vi skall behöva vara ensamma om att bära fram så pass viktiga frågor och strävanden. Detta borde ske på bred front i hela arbetarrörelsen. Det hade behövts. Om man är passiv när det gäller dessa frågor, och inte för den här diskussionen, underlåter man att ge de arbetande en moralisk och programmatisk motivering för att kunna stå emot de allt aggressivare ideologiska attackerna från höger mot den statliga industrin. Då sprider man i stället desillusionen att statliga företag är precis som vilka kapitalistiska företag som helst. Från dessa mer perspektivbetonade principfrågor skall jag gå över till ett par mer närliggande ting. Med all kritik vi har mot de statliga företagens många brister är det likväl angeläget för oss att ställa upp för att skydda dem mot de nedrivande krafter som nu manifesterar sig i en borgerlig treenighet — en treenighet som visat sig dålig på att regera, men som är ovanligt samlad så fort det gäller att riva ner. Därför avvisar vpk gemensamt med socialdemokraterna dessa attacker. Därför stöder vi också Roine Carlssons nya förslag till lösning av LKAB:s och SSAB:s organisation, som i de viktigaste styckena också innebär ett tillmötesgående av fackföreningarnas synpunkter. Därför gläds vi över att socialdemokraterna och vpk gemensamt skapar majoritet för uttalandet att statliga företag inte bör tillhöra Svenska arbetsgivareföreningen. Sedan ett antal år framträder Svenska arbetsgivareföreningen som något vida mer än en intresseorganisation bland arbetsgivare. Den framträder som ett slags övergripande, fjärde borgerligt parti. Den bedriver en omfattande ideologisk kamp mot de grundläggande värderingar som tillhör arbetarrörelsens klassiska. Den förespråkar den mest extrema varianten av borgerlig ekonomi och bekämpar uttryckligt statlig företagsamhet. Det är därför ett logiskt och självklart svar från arbetarrörelsen att statens företag inte längre skall betala medlemsavgifter till sådan obskyr verksamhet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet och i övrigt till utskottets skrivningar.

Nr 105 Herr talman! I det nu aktuella betänkandet 1982/83:25 från näringsutskot Onsdagen den tet behandlas dels propositionen om rekonstruktion av Statsföretagsgrup 23 mars 1983 pen, dels ett antal motioner som väckts med anledning av propositionen eller som på andra sätt berör de statliga företagen. Rekonstruktion Inledningsvis avser jag att redovisa utskottets uppfattning mera övergriav Statsföretagspande med anledning av en del av dessa motionsyrkanden. Andra talesmän gruppen för utskottsmajoriteten kommer senare att mer ingående beröra en rad av reservationerna. Samtliga borgerliga partier har i olika motioner anfört principiella synpunkter på den statliga företagssektorn. Moderata samlingspartiets förslag är måhända det mest profilerade, så till vida att man anser att statligt företagsägande bör begränsas till olönsamma företag. Staffan Burenstam Linder har här verkligen öst ut sitt missnöje dels över statlig företagsamhet, dels över olika statsråd som har hand om dessa frågor. Genomgående går detta missnöje ut på att de privata företagen är betydligt bättre på att sköta företag och att de statliga företagen skall försvinna. Speciellt skall man sälja ut de statliga företag som går bra. Han anser att företagsledningarna är ineffektiva. De privata företagsledarna sköter sig betydligt bättre, vad jag kunde förstå av Staffan Burenstam Linders anförande. Socialisering är av ondo. Ändå var moderata samlingspartiet med i de regeringsbildningar som socialiserade med friskt mod, vill jag påstå. Detta är mycket motsägelsefullt. Tror ni verkligen att en ägare av många företag i en privat koncern skulle angripa problemen genom att sälja ut de mest lönsamma delarna först? Det tror jag knappast. Man skulle kunna ställa sig frågan varför det inte föreslås att Statsföretagsgruppen skulle försöka bli av med de olönsamma företagen, så att de privata företagarna, som är så skickliga, skulle få ta hand om dessa och få dem på fötter igen. Moderata samlingspartiet menar alltså att de lönsamma företagen i Statsföretag skall säljas ut. Frågan om försäljning helt eller delvis av statliga företag har även tagits upp i motioner från andra partier. Från utskottsmajoritetens sida anser vi det som en klar fördel att staten har tillgång till egna företag. Dessa kan och skall utnyttjas som ett medel för att både direkt och indirekt stimulera aktiviteten i ekonomin. Det kan ske på många sätt, bl.a. genom att man drar i gång ökade investeringar, satsningar på nya produkter och ny teknik. Inom flera områden kan behoven av risktagande vara så stora att samhället bör och måste ta ett ansvar för att nödvändiga investeringar kommer till stånd. Här är det statliga företagsägandet av stor betydelse. Vi från utskottsmajoriteten vill även understryka vikten av att alla möjligheter till effektivisering och samordning av de statliga företagens verksamhet tas till vara. Däremot avvisar vi generaliserande påståenden om att den statliga företagsverksamheten skulle utmärkas av bristande effektivitet. De som gör sig skyldiga till denna typ av obestyrkta påståenden bortser från det faktum att den statliga företagssektorn rymmer åtskilliga företag som befinner sig i ett mycket utsatt läge; en situation som i mycket stor 17 utsträckning beror på att staten tvingats vidta räddningsaktionen när privata intressen svikit eller misslyckats i sin verksamhet. Det är anmärkningsvärt att påståenden av detta slag förs fram av partier som själva i regeringsställning medverkat till en kraftig expansion av denna verksamhet. Än märkligare blir det när förslag samtidigt förs fram att de vinstgivande delarna i den statliga företagssektorn uteslutande av programmatiska skäl skall försäljas. Vi vänder oss bestämt mot sådana förslag som leder till att det statliga företagandet medvetet försvagas. Konsekvensen av en sådan politik blir i slutändan en företagsgrupp bestående av enheter i mer eller mindre konstant krissituation. Utskottsmajoriteten avvisar en sådan politik samtidigt som vi vill poängtera att en livskraftig sektor av statliga företag utgör en viktig del av svenskt näringsliv. Det jag nu sagt om försäljning av hela eller delar i statliga företag innebär inte att förändringar av ägarintressen i statliga företag är bannlysta. Att så kan ske och bör ske finns det olika exempel på. Sådana förändringar skall ha som mål att skapa nya kombinationer av företag, med än större livskraft. Det är således fråga om helt andra motiv än de som anförs i de nu aktuella motionerna. I t.ex. reservation nr 11 förespråkas en utförsäljning av de statliga företagen. Samtidigt framhålls att det i målgruppsformuleringen inte bör ingå en inriktning på expansion av statliga företag. De skall alltså inte tillåtas att expandera. Det här är motsägelsefullt, för hur skall man klara av den föreslagna försäljningen av de statliga företagen, om de inte skall tillåtas att ha en expansionsförmåga? Expansionsförmåga är ju ett eftersträvansvärt resultat av ökad effektivitet och konkurrenskraft. Sedan efterlyser reservanterna utarbetade förslag för en planmässig försäljning. Då måste jag ställa frågan: Är det meningen att skattebetalarna skall bekosta upprustning av de icke vinstgivande företagen och ta alla förluster som kan uppstå, för att staten därefter, när de blivit vinstgivande, skall sälja ut dem? Samtidigt säger moderaterna att den privata företagsamheten är betydligt effektivare och kan sköta företagen mycket bättre. Då borde privata intressen i konsekvensens namn bli erbjudna att ta hand om de förlustbringande företagen för att få dem på fötter. Moderaternas resonemang är verkligen motsägelsefullt. Moderata samlingspartiet har i sin partimotion även kritiserat det beslutsunderlag som finns redovisat i propositionen. Detta vill jag kommentera på följande sätt. Utskottets ledamöter har utöver propositionen även fått tillgång till ett omfattande underlagsmaterial. Dessutom kan jag konstatera att den nu aktuella propositionen i alla betydande avsnitt utformats på samma sätt som varit praxis under hela 1970-talet när det gällt statliga företag. Även regeringar där moderata samlingspartiet ingått har således presenterat kammaren beslutsunderlag av denna typ. Jag vill även upplysa kammarens övriga ledamöter om att de som i utskottet talat för den moderata motionen inte begärt att propositionens förslag skulle belysas mer ingående, vare sig med hjälp av tillgängligt underlagsmaterial eller på annat sätt. Utskottsmajoriteten betraktar den kritik av formell karaktär som framförts som ogrundad. Detta mot bakgrund av vad jag nu redovisat och vad som i Övrigt tas upp i utskottsbetänkandet. Jag vill dock betona vikten av att samtliga ledamöter i kammaren i möjligaste mån får ett brett underlag för sina ställningstaganden angående de statliga företagen. Från utskottets sida förutsätter vi att regeringen med ansvar, både mot kammarens ledamöter och berörda företag, prövar vilken information som kan och bör lämnas. Herr talman! Statsföretagsgruppen omfattar i dag 34 helägda dotterbolag. Till detta skall läggas att gruppen har majoritet eller hälftenandel i tre företag och betydande minoritetsandelar i ytterligare fem företag. Den verksamhet som f. n. bedrivs inom koncernen omfattar ett flertal olika branscher, allt från basindustrier till olika slag av servicenäringar. Resultatutvecklingen för den samlade verksamheten har under de senaste åren varit negativ. Bortser man från de kapitaltillskott som staten svarat för med hänvisning till de näringspolitiska uppgifter som ålagts Statsföretagsgruppen har den samlade rörelsen redovisat betydande underskott allt sedan 1977. Det tillskott av kapital som gavs våren 1982 gjordes i avsikt att trygga Statsföretags likviditet intill dess ett förslag om rekonstruktion kunde presenteras. Förslag till en sådan omvandling av Statsföretagsgruppen har genom den nu aktuella propositionen framförts till riksdagen för beslut. Förslaget omfattar dels en finansiell rekonstruktion, dels en organisatorisk uppdelning av Statsföretagsgruppen. Utskottet anser att staten enligt det förslag som framförs bör förvärva ASSI och LKAB samt bolagets andelar i SSAB och Svenska Petroleum. Vidare bör NJA överföras i statens ägo på det sätt som redovisats i propositionen. Utskottet ställer sig även bakom att regeringen ges rätten att i övrigt fullfölja de ekonomiska åtaganden som anknyter till det avtalsförslag som upprättats mellan parterna. Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om mål för Statsföretagsgruppens verksamhet.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

Herr talman! Lilly Hansson trodde sig kunna konstatera att jag här hade Öst ut missnöje. Jag ägnade avsevärd tid åt att citera vad som hade sagts i proposition och utskottsbetänkande och av dåvarande industriministern 1969 för att ställa det emot den lösning som socialdemokraterna nu tror sig kunna åstadkomma för att få Statsföretag att fungera bättre. För att det inte skulle heta på det där vulgära sättet att jag bara står och öser ur mig missnöje citerade jag alltså olika uttalanden och ställde dem mot varandra. Man skulle ha kunnat begära att Lilly Hansson då skulle ha lämnat någon redogörelse för varför det som var så dumt 1969 plötsligt skall antas kunna fungera framöver. Det kunde bättre än vad som kommer till uttryck i proposition och utskottsbetänkande ha kunnat skapa förståelse för vad det är som enligt socialdemokraterna egentligen gör att den lösning som de nu tänker sig över huvud taget skall visa sig funktionsduglig. Inga sådana redovisningar fick man dock av Lilly Hansson heller. Hon hängde i stället upp sig väldigt mycket på att vi hade föreslagit att man skulle sälja ut en del lönsamma företag ur Statsföretag för att rekonstruera, och hon fann det alldeles befängt, för det skulle ju aldrig någon privat företagare göra. Det menar jag är sakligt helt fel; man behöver bara titta på några av de företagsrekonstruktioner som har gjorts under senare tid för att se att det är långa rader av privata företag som har sålt lönsamma verksamhetsgrenar. Se t.ex. på de utförsäljningar av vattenkraft som har skett. Men privat företagsamhet opererar efter delvis andra spelregler, vilket socialdemokraterna tydligen inte är medvetna om, och för att kunna få pengar för att rekonstruera har man varit tvungen att genomföra sådana operationer. Det kan faktiskt också statliga företag göra. Vidare är det så, att när vi har föreslagit utförsäljningar har vi avsett att i den grupp som här varit aktuell även plocka med företag som f.n. är förlustbringande, helt enkelt därför att vi tror att det med annan ledning skulle vara möjligt att få dem att fungera. Detta säger jag utan att ägna mig åt personkritik av dem som håller på med statlig företagsamhet, för jag tror att de har en väldigt svår uppgift. Vi menar alltså att det skulle gå att få det hela att fungera bättre inom privat företagsamhet. Men vi idylliserar inte den privata företagsamheten, utan det är i stället konstaterbart att det i genomsnitt tycks fungera bättre där, och det är det viktiga. Vad slutligen gäller informationen försökte Lilly Hansson göra gällande att vi moderater, och kanske folkpartisterna, inte hade begärt någon ytterligare information och att det var så hemskt. Tage Sundkvist redogjorde ju för alla möjliga ytterligare aktiviteter på det planet som hade försiggått i utskottet och påpekade att det var anledningen till att han inte var med på vår reservation. Men framför allt är det ju inte fråga om att utskottsledamöter skall behöva sitta i utskottet för att där på ett mycket otympligt sätt kunna begära ytterligare information. Det är graverande när majoriteten skriver i sitt betänkande att situationen när det gäller statliga företag är en helt annan än när det gäller privata, för i de privata företagen inbjuder man till att teckna nytt kapital. Underförstått är alltså, herr talman, att i fråga om statliga företag råder det tvång, så i det fallet behöver man inte bry sig så mycket om allmänheten.

Herr talman! Det är några punkter i Lilly Hanssons anförande som det kan finnas anledning att kommentera. Hon anklagade, eller vad man nu skall kalla det för, de borgerliga regeringarna för att ha socialiserat med friskt mod under sin tid. En del av de s.k. socialiseringarna var rekonstruktioner av företagsgrupper som vi faktiskt behandlar även i dag, rekonstruktioner som har gett ett rätt gott resultat. Man kan väl konstatera att det ändå innebar att se oprogrammatiskt på de problem som man hade framför sig. Vi anklagas också för att föreslå börsintroduktion och utförsäljning av hela eller delar av lönsamma företag. Man kan naturligtvis, som Lilly Hansson gör, säga att detta är av programmatiska skäl. Från centerns politiska utgångspunkt har vi ingen anledning att slå vakt om och stödja företag bara därför att de är statliga företag. I det här fallet ser vi i och för sig saken på ett annat sätt, ur ekonomiskt vettiga synpunkter. Man kan fråga sig vem som skall stå för riskkapitalet i näringslivet. Det finns många olika möjligheter. I det budgetläge och den ekonomiska situation som vi har i Sverige tycker vi att det är fel att staten och skattebetalarna skall stå för en så stor del av riskkapitalet i dessa företag som det skulle innebära om man följer det socialdemokratiska förslaget. Det är därför som vi föreslår att man skall låta lämna ut företagen till försäljning på börsen. Som jag sade i mitt inledande anförande, tror jag att detta skulle vara en stimulans på många sätt. Vi vet att börsen har tillförts ett mycket stort kapital under senare år, inte minst på grund av de åtgärder som vi i vår regering vidtog när vi startade skattefondssparandet. Detta är ett positivt och frivilligt sparande, och svenska folket ställer pengarna till förfogande för svenskt näringsliv som aktivt riskvilligt kapital. Vi anser att det är helt naturligt att detta riskvilliga kapital kan komma till användning även i de företag som staten nu äger. På det sättet får Statsföretag ytterligare pengar för att rekonstruera och stärka de företag som man behåller. I fråga om expansion i de statliga företagen sade vi redan när Statsföretag bildades att det skulle vara lönsamhet och effektivitet som var det viktigaste, och det är precis det vi har upprepat även nu.

Herr talman! Först några ord om principsynpunkterna. Det går aldrig att komma ifrån att det finns speciella problem förknippade med statens roll som ägare till företag, därför att staten huvudsakligen spelar en annan roll i samhället. Staten kan aldrig fungera enbart som ägare, och därför blir ägarfunktionen inte tillgodosedd. Det har vi sett åtskilliga exempel på. Detta problem är alltså av principiell natur, menar jag, och det löser man inte genom att organisera om de statliga företagen. Sedan tog Lilly Hansson upp målen för Statsföretagsgruppen. Från vårt håll har vi sagt att den statliga koncernen inte får växa på bekostnad av vare sig lönsamheten, förräntningen av kapitalet eller produktiviteten, och inte heller på bekostnad av de anställdas arbetsförhållanden. Vi tycker att detta är väsentligt. Statsföretag har inte expanderat på grund av egen lönsamhet, utan med hjälp av statliga kapitaltillskott. Sedan till börsintroduktionen. Enligt vår uppfattning bör staten alltså endast i undantagsfall driva företag. Dess värre är det ju så, Lilly Hansson, att också företag som inte direkt arbetar i krisbranscher oftast når sämre resultat på den statliga sidan än på den privata. Huvudskälet till detta är enligt min uppfattning att det enskilda engagemanget och den enskilda initiativkraften i stor utsträckning saknas och att ledningen i företaget förlitar sig på att eventuella problem i efterhand löses av ägaren-staten, något som vi har varit inne på tidigare. Ett tillskott av enskilda eller kooperativa ägare skulle därför vara värdefullt. Dessutom är en försäljning av hela eller delar av Statsföretag ett naturligt sätt att skaffa kapital i den ekonomiska situation som vi nu har. En sådan planmässig försäljning borde kunna ge kanske 1 miljard kronor budgetåret 1983/84. Utöver dessa skäl för börsintroducering finns det ytterligare ett, som Tage Sundkvist har varit inne på, nämligen att det just nu råder ett så stort intresse för aktier. Det borde alltså vara ett utmärkt tillfälle för börsintroduktion. Slutligen vill jag säga några ord om informationen. När det gäller denna propositions informationsdel är det nog riktigt att man, som Lilly Hansson säger, i viss mån har följt den praxis som har utvecklats. Jag tycker dock att denna proposition i det här avseendet är anmärkningsvärt dålig, med stora luckor i informationen. Oavsett hur praxis ser ur är det väsentligt att riksdagen uttalar att det på denna punkt måste bli bättre. En viktig invändning är att det måste vara möjligt för hela riksdagen att få information — och för resten också för press och allmänhet.

Herr talman! Staffan Burenstam Linder tycks inte, vare sig i propositionen, det underlag som vi ha fått ta del av från vårt utskottskansli eller i utskottsbetänkandet, ha fått den information som han har efterlyst. Jag kan inte göra så mycket annat än att beklaga att Staffan Burenstam Linder tydligen inte har läst och förstått det som där står. Jag kan tyvärr inte hjälpa till med mer information. Det är en så klar och tydlig beskrivning att Staffan Burenstam Linder borde ha kunnat om inte lära sig den så i varje fall läsa sig till denna information. Det verkar som om Staffan Burenstam Linder har följande uppfattning: Efter det att staten har ”städat” i de privata företag som av många anledningar inte har klarat av sin situation och som staten därför har varit tvungen att överta skall dessa företag återföras till privat ägo. Det som jag vänder mig mot är att staten efter det att man har fått ett företag att bli lönsamt och stå på egna ben skall avhända sig den verksamheten. Det är viktigt att vi har ett väl fungerande statligt ägande av företag. Jag kan inte se annat än att den av er föreslagna försäljningen av alla eller vissa av de företag inom Statsföretag som går bra är ett steg för att minska den statliga sektorns styrka, för att undergräva denna. Det slår speciellt hårt mot Norrland, framför allt Norrbotten, där de flesta statliga företagen och de statliga företag som går dåligt finns. Efter det att man har sålt ut och på börsen introducerat de företag som kan gå bra skall man enligt er rekonstruera det som blir kvar. Vad finns det — om vi ser det ur en företagslednings synpunkt — för anledning för en företagsledare att i denna situation jobba och slita för att rekonstruera och få företaget på fötter, när han vet att det sedan skall säljas ut? Christer Eirefelt sade att det är sämre företagsledningar i statliga företag därför att de saknar den initiativförmåga och den initiativkraft som präglar ett privat ägande. Jag vill påstå att det uttalandet inte är bestyrkt.

Herr talman! Lilly Hansson beklagade sig stort över mig som person, därför att jag på grund av oförmåga och obegåvning uppenbarligen inte hade kunnat inhämta tillräckligt mycket information. Jag undrar om Lilly Hansson inte helt har missförstått hur ett bra samhälle skall fungera. Det är inte bara fråga om att jag skall ha information, utan det är fråga om att svenska folket skall kunna ha bästa möjlighet att göra bedömningar. Så ser i alla fall vi på det. Det är bakgrunden. Det är inte fråga om att jag, när jag kommer till hemliga utskottssammanträden, skall kunna be om allt möjligt material. Lilly Hansson vet att den arbetsmetoden inte skulle fungera. Utskottsarbetet skulle braka ihop, om jag skulle begära information av den omfattning som man får från rimliga, privata företag som gör nyemissioner. Fortias nyemissionsprospekt, och försök sätta er in i hur utskottsarbetet skulle fungera om jag skulle sitta där och begära fram alla dessa olika uppgifter och material och vi i utskottet tillsammans skulle gå igenom dem! Herr talman! Det är framför allt inte fråga om att jag som utskottsledamot skall ha dessa privilegier, utan det är fråga om att det parti som jag tillhör och andra riksdagspartier skall ha vederbörlig information innan vi skriver motioner. Det är fråga om svenska medborgare. Varenda svensk skall i detta fall betala 1 000 kr. till statliga företag. Varje förvärvsarbetande svensk skall i dag betala 2000 kr. i subventioner till dessa statliga företag. Svenska medborgare bör ha en rimlig möjlighet att bilda sig en uppfattning. De är inte nöjda med att Lilly Hansson och jag kanske vet litet mer än de. Massmedia bör också ha en rimlig förutsättning att kunna sprida den information som behövs, och det får man om det skrivs rimliga propositioner. Jag vill gärna säga, till Roine Carlssons försvar, att tidigare praxis heller inte alls har varit bra. Det var en dålig inledning som socialdemokratiska industriministrar gjorde i början av 1970-talet, och denna praxis skulle kanske ha förbättrats under vissa andra perioder. Men nu resonerar vi om dagens proposition. Jag har under tidigare år, även när jag satt i regeringen, haft synpunkter av liknande slag. Här bör åstadkommas en förbättring, herr talman. Socialdemokraterna pratar uppenbarligen med dåligt samvete. Det framgår f. ö. av utskottstexten, där de själva framför en del kritik. Vad gäller frågan om ägandet av de statliga företagen, är det inte så att statliga företag bara består av förlustföretag som har övertagits, som Lilly Hansson försökte få det att förefalla. De socialdemokratiska talesmännen intar numera en mycket blygsam hållning — de brukar vanligen inte sticka under stol med att de vill socialisera och breda ut sig mycket mer än att bara ta hand om förlustföretag. Det är ju inte fråga om huruvida vi skall undergräva den statliga sektorn eller inte. Till sist är det en fråga om hur vi totalt sett kan få bästa möjliga näringsliv. I Norrbotten finns det, herr talman, speciella problem, och därför fordras det också speciella statliga insatser. Jag vill dock göra gällande att t.ex. Regioninvest och ASSI inte har bidragit här på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Ytterligare några ord om varför det kan finnas anledning att sälja ut statliga företag. Jag vill då egentligen understryka vad jag redan tidigare har sagt. Vad har vi att välja på när det gäller att finansiera denna rekonstruktion av företagen? Vad har vi för möjligheter att välja när det gäller att tillföra dessa företag ekonomiskt stöd i den omfattning som kan behövas? Det socialdemokratiska förslaget i propositionen är att tillföra dessa företag 5,5 miljarder kronor ur statskassan av skattemedel, som vi egentligen inte har. Vi kan tillföra dessa företag pengarna tack vare att vi ökar budgetunderskottet och lånar upp till dem. Men strängt taget har vi dem inte. Den andra vägen, som vi rekommenderar, är att sälja ut dessa företag via börsen och därmed få aktier i dem. Vi har en aktiv börs f. n. — jag hart.o.m. hört socialdemokrater säga att den har blivit överaktiverad på grund av skattefondssparandet. Jag vill naturligtvis inte att det skall gå så illa galet att vi inför löntagarfonder i det här landet, men — om ni skulle göra det — vad skall ni göra av pengarna, om ni inte är beredda att köpa aktier även i statliga företag för dem? Skall vi fortsätta med att stödja de företagen med skattebetalarnas pengar i stället för att gå ut och sälja aktier i dem på börsmarknaden? Det här är ett vägval som vi har att göra. Socialdemokraterna föreslår — och kommer säkert att rösta för det i dag — att vi här skall anslå skattepengar, pengar som vi inte har.
Herr talman! Vad beträffar engagemanget i företagen är det ingen kritik från min sida när jag säger att om det finns ett personligt ägarintresse, så blir engagemanget med nödvändighet större. Jag tror inte att vi kan komma ifrån detta. Så återigen till frågan om informationen: Jag menar att det inte enbart handlar om vilken information vi kan få i utskottet. Det är en betydligt vidare krets som kan ställa rättmätiga krav på information om vart skattemedlen tar vägen — det är ju vad det är fråga om. När det slutligen gäller börsintroduktionen vill jag säga till Lilly Hansson att de företag jag nämner som exempel inte har någonting med regionalpolitik att göra. Det är företag som jag tror skulle klara sig bättre om de också hade privata intressen, företag där de motiv för statligt ägande som vi i och för sig accepterar inte längre föreligger. Ta t.ex. SARA! Vilka skäl finns det för att staten skall driva restaurangrörelse?
Herr talman! Staffan Burenstam Linder är indignerad över att jag vände mig mot honom som person. Men Staffan Burenstam Linder är ju företrädare för sitt parti här i riksdagen i dag, och jag måste då få vända mig mot hans uttalanden. Staffan Burenstam Linder påstår att det inte är han som behöver den här informationen utan att det mera är svenska folket som behöver den. Han pekar på de privata företagens skyldigheter när det gäller att ge information i samband med nyemissioner. Jag skulle då vilja fråga: Hur förhåller det sig egentligen med den ”öppna” informationen från det privata näringslivet? Jag tänker på omfattande nedläggningar som vi får bevittna och som vi bara får acceptera, utan att vi har fått någon som helst information om företaget och hur det har sett ut. Här påstås vidare att det skulle vara dåligt samvete från vår sida som gör att vi har påpekat i betänkandet att regeringen skall ge all den information som anses möjlig att lämna. Det är en uppfattning som vi har, och det är inte fråga om något dåligt samvete. Ett sådant påpekande till regeringen tycker jag att det finns all anledning att göra. Det fanns all anledning också för de borgerliga regeringarna att ändra på den praxis som rått under hela 1970-talet, men det gjorde de ju inte. Till Tage Sundkvist: Tillförseln av kapital skall nu ske via statsbudgeten. Vi menar att vi på det sättet skall kunna genomföra en rekonstruktion och få företagen inom Statsföretagsgruppen att klara sig, så att de får en likviditet och en soliditet som kan göra det möjligt för dem att expandera och få en bättre position. Ni säger ju faktiskt i er reservation nr 4 att ni kräver en plan för försäljning av statliga företag. Jag kan inte se annat än att detta generellt innebär att regeringen skall lägga fram en plan över hur försäljning av statliga företag skall gå till. Christer Eirefelt frågar varför Statsföretagsgruppen skall driva restaurangrörelse. Varför skall den inte göra det? Det är först sedan SARA kom in i Statsföretagsgruppen som företaget börjat gå bra.

Herr talman! Någon har sagt: Det finns fyra typer av företag: för det första de som får saker att hända, för det andra de som ser på när något händer, för det tredje de som undrar vad som händer och för det fjärde de som frågar om det har hänt något. Handen på hjärtat, statsrådet Carlsson: Till vilken grupp hör Statsföretag? Det råder i dag en sammanblandning i statsmakternas sätt att hantera arbetsmarknads-, näringsoch regionalpolitiken. Effekten av denna sammanblandning har fått till följd att resultatet av besluten inte kunnat mätas. En avgörande brist med nuvarande förhållanden är att kostnaderna för statsmakten är oförsvarligt höga. Självfallet måste vissa åtgärder av sociala och andra skäl vidtas i de områden som regionalpolitiska insatser skall inriktas mot. Men just därför är en klar gränsdragning nödvändig. Propositionen om Statsföretagsgruppen är en tydlig bekräftelse på den oreda som råder. Det är dessutom betecknande att ord som marknadsförutsättningar, produktutveckling, forskningsoch utvecklingsinsatser nästan helt lyser med sin frånvaro i motivtexterna. Strängt taget har regeringen inte mycket mer att komma med än att föreslå socialisering av redan statliga företag. Någon gång på 1950-talet köpte staten LKAB av Grängesbergsbolaget. Staten övertog alla aktier och gruvjätten förstatligades. Nu skall staten köpa LKAB en gång till — den här gången av sig själv! Staten övertar aktierna inte bara i LKAB utan också i SSAB, ASSI och Svenska Petroleum, och det handlar till största delen om förlustbringande verksamhet. Notan blir på 2,4 miljarder kronor. Dessutom pumpas ytterligare 2 miljarder kronor in i ASSI. Totalt kommer propositionens förslag att kosta bortåt 5 miljarder kronor, kanske mycket mer, något som i sin tur ökar det av socialdemokraterna i den gångna valrörelsen så hårt kritiserade budgetunderskottet med motsvarande antal miljarder. Detta sätt att lösa problemen för statliga krisföretag öppnar onekligen intressanta perspektiv. Först har staten köpt upp privata företag. När sedan dessa företag börjar gå med förlust köper staten dem en gång till. Blir det nya förluster köper staten ytterligare en gång och en gång till, och en gång till, hur länge det nu kan hålla på. Man kan också få ägartillskott. Har man inte pengar så lånar man, påpekade Tage Sundkvist för en stund sedan. I slutändan blir det alltid skattebetalarna som får stå för fiolerna. Att något måste göras åt de statliga, väldiga förlustföretagen har ju sedan länge stått klart. Den tidigare akutmottagningen i industridepartementet, som numera bemannas av tre statsråd, har alltså hittat melodin. Det är bara att låta staten köpa statens olönsamma företag, så är problemen ur världen. Går det inte bra får man köpa en gång till. Skattebetalarna står för kostnaderna. Men hur länge? Under en följd av år har på det här sättet åtskilliga miljarder lagts ned i stöd till företag som gått dåligt. De enorma industrisubventionerna har försämrat statsfinanserna, bromsat den nödvändiga strukturomvandlingen inom industrin och försämrat villkoren för de konkurrensutsatta delarna av näringslivet. Och allt detta utan att de långsiktiga överlevnadsmöjligheterna för de branscher och företag som fått miljardstödet har förbättrats. De ytterligare ca 5 miljarder kronor som nu föreslås späda på dessa utgifter förefaller att försvinna på samma sätt. Denna enorma ”satsning” som regeringen vill göra motsvarar en veckas karensdagar eller en höjning av momsen med ca två procentenheter. Propositionen ger ingen vägledning när det gäller att göra bedömningar av den framtida lönsamheten, och ännu mindre finns det några förslag om alternativ användning av dessa medel. Regeringen har inte förmått sig till att dra slutsatsen, att ett flertal företag borde få övergå till Nr 105 privat drift för att de skall kunna motsvara kraven från det förändrade samhället och samtidigt påskynda sitt eget finansiella tillfrisknande. Så länge som företagen behåller sin status som statsägda företag, som enligt industriministern ”inte kan göra konkurs”, kommer de att utgöra en alltför Rekonstruktion betungande belastning för regeringen och därmed för staten. Eftersom t.ex. av Statsföretags LKAB och SSAB inte är börsnoterade, kan man knappast få en adekvat gruppen Som ombud för skattebetalarna måste vi fråga: Vad får vi exakt för dessa miljarder som socialdemokraterna begär att riksdagen nu skall bevilja? Vad händer om dessa medel inte placeras i Statsföretag? Vilka alternativ har socialdemokraterna till dessa placeringar? Vilka samhällsekonomiska värden har i så fall en alternativ användning av dessa pengar? Hur mycket av framtida och mer lönsam sysselsättning hotas av industristöd som konserverar en föråldrad företagsstruktur? Var finns de samhällsekonomiska lönsamhetskalkylerna? Som framgår av den moderata partimotionen har vi accepterat en uppdelning av Statsföretag, men inte på det sätt som regeringen nu föreslår. Inom Statsföretagsgruppen finns företag som under normala affärsbetingelser borde vara lönsamma. Dessa bör avgränsas från Statsföretag och börsintroduceras på lämpligt sätt. Vi har därför föreslagit att aktierna i samtliga dotterbolag, med undantag för LKAB, ASSI, SSAB, Svenska Petroleum AB, NJA och Regioninvest i Norr AB, genom apportemission tillförs Investment AB Procordia. Samtidigt föreslår vi att det utökade Procordia säljs ut successivt på börsen. Vad beträffar Svenska Petroleum upprepar vi tidigare krav på en snar avyttring eller avveckling av företaget, med de motiv som vi tidigare gett till känna här i kammaren. För ASSI:s del är en konstruktiv likvidation i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser den bästa lösningen. En finansiell rekonstruktion genom ensidiga kapitaltillskott från ägaren/staten är inte längre realistisk. ASSI:s problem har sin grund i ett stort risktagande. Vi har noterat att statsrådet Carlsson känt sig nödsakad att rikta en kraftig erinran till företaget om att en fortgående strukturrationalisering och en koncentration av resurserna till lönsamma och utvecklingsbara enheter är nödvändig. Likaså säger statsrådet att styrelsen och ledningen skall se över ASSI:s företagsstrategi och inriktning. Detta uttalande vittnar, herr talman, om regeringens oro för företagets framtid. Det antyder att man inom regeringen anser att ASSI:s nuvarande politik inte kan betraktas som en garanti för framgång. Som vi anger i vår partimotion och även i våra reservationer är en konstruktiv likvidation ett väsentligt bättre alternativ än fortsatta försök att på basis av en stor kapitalinsats driva verksamheten vidare på det sätt som nu sker. Aktierna i det företag som inte förs in under Procordia stannar enligt vårt förslag kvar i Statsföretag. Det är viktigt, som sägs i vår partimotion, att den ledningskapacitet som trots allt finns i Statsföretag används för att samordna och omsätta statsmakternas intentioner på detta område. Företagsgrupper 27 direkt under industridepartementet försämrar kontrollmöjligheterna, och dessutom minskar kompetensen. Vi har därför föreslagit att regeringen skall återkomma med förslag till program enligt de riktlinjer som jag nu har redovisat i syfte att stärka lönsamheten för enheterna inom Statsföretagsgruppen. Även moderbolaget bör rekonstrueras finansiellt. På två punkter har dess bättre insikten om att regeringen ”är fel ute” inställt sig hos socialdemokraterna i utskottet. Det gäller dels förslaget att sammanföra LKAB och SSAB till en koncern med NJA som moderbolag, dels att åstadkomma en företagsgruppering med domänverket, ASSI och NCB. På båda dessa punkter säger ett enhälligt utskott nej, även om motivtexterna kan variera, som reservationerna 9 och 18 vittnar om. I samband med behandlingen av propositionen om Statsföretag i näringsutskottet har en motion om statliga företags delägarskap i Svenska arbetsgivareföreningen tagits upp, som tidigare har framgått av denna debatt. När den behandlas i utskottet händer något mycket märkligt. En illa underbyggd motion, omfattande endast sju tryckta rader, av två enskilda socialdemokrater, blir helt plötsligt tillstyrkt. Någon närmare analys av konsekvenserna görs inte. Majoriteten ser inte heller till att dess ställningstagande underbyggs med kompletterande faktamaterial. SAF ges inte tillfälle att yttra sig. Från reservanternas sida säger vi självfallet nej till detta. Jag kan instämma ide synpunkter som redan framförts av Christer Eirefelt och Tage Sundkvist. I enlighet med tidigare riksdagsuttalanden från 1978 bör det alltså ankomma på de statliga bolagen själva att med beaktande av praktiska och andra skäl avgöra sin tillhörighet till arbetsgivarorganisation. Det är viktigt att klara ut vad majoriteten menar. Är det företag med statligt engagemang ned till 51 26 som avses, eller gäller uttalandet endast företag med hundraprocentigt statsengagemang? Jag anser att utskottsordföranden eller gruppordföranden måste klargöra vad som gäller, hur uttalandet skall tolkas. Enligt uppgifter i massmedia skulle effekten vålla ett stort avbräck för SAF, som skulle mista avgiftsinbetalningar i storleksordningen 30 milj.kr. Det här, herr talman, står verkligen i dålig samklang med LO-ordförandens, tillika utskottsledamoten Gunnar Nilssons, uttalande efter avtalsuppgörelsen. Gunnar Nilsson ansåg då att det var mycket betydelsefullt med ett starkt och intakt SAF. Nu har visserligen inte Gunnar Nilsson deltagit i utskottets behandling av detta ärende, men frågan har där i stället drivits av ”metallaren” Sivert Andersson m.fl. Mot den bakgrunden är det viktigt att Gunnar Nilsson klargör om utskottsmajoritetens förslag verkligen ligger i linje med det intresse som den centrala LO-ledningen har gett uttryck för genom Gunnar Nilssons uttalande om värdet av ett starkt SAF. Herr talman! Det är kris för de statliga företagandet. Statens engagemang måste successivt avvecklas på det sätt som vi har gett uttryck för i våra partimotioner. Statens insatser på lång sikt skall innebära att man skapar förutsättningar för en allmän näringslivsvänlig politik. Olönsamma företag skall inte hållas uppe hur länge som helst. Till skillnad från regeringen anser vi att statliga företag liksom andra skall kunna gå i konkurs. Företagens uppgift är att tillgodose den efterfrågan på varor och tjänster som existerar i verkligheten. Bidragsoch subventionspolitiken är i många stycken ett enda stort misslyckande. Den har inte gett oss fler företagare och inte fler fasta arbetsplatser inom industrin. Däremot har den förhindrat en naturlig övergång från svaga till expansiva företag, med risk för att tryggheten blir sämre för oss alla. I synnerhet har de statliga företagen i omtanke om de anställda tillförts så mycket pengar att samhället inte haft råd att satsa på företag som haft ljusare framtidsutsikter. Det här är ett allvarligt memento för oss. I propositionen finns en del tal om ”affärsmässighet”. Men det talas inte om marknadsförutsättningar, produktutveckling och marknadsanpassning. Om man avser att initiera ett lönsamhetstänkande, måste man också se till att detta tränger igenom Statsföretagsgruppens totala organisation och bryter ned bidragsoch subventionstänkandet. Olof Palme har ju faktiskt lovat att avveckla industristödet. Hur blir det nu med detta? I dag skall riksdagen besluta om utfästelser på ca 5 miljarder. Sedan kommer Norrbottenspropositionen, därefter tekopropositionen etc. etc. Lesjöfors har redan fått sina utfästelser. Vad blir summan av allt detta för innevarande och nästa budgetår? Vad blir budgetunderskottet? Regeringen har sannerligen inte stängt akutmottagningen. Den har snarare fått karaktär av långvårdsinrättning för statliga företag. Lönsamhetskrav och lönsamhetstänkande måste bli en mer påtaglig verklighet i företagsledning och på verkstadsgolvet och inte stanna vid några allmänt hållna fraser i förbigående i en regeringsproposition. Det är uppenbart att det svårskötta konglomeratet måste delas upp för att bli hanterbart. Mindre enheter har större möjligheter att klara strukturoch konkurrensproblemen. En fortsättning av den politik som regeringen tänker sig kan bara leda till att staten tvingas köpa de statliga företagen ännu en gång. Enligt vår mening bör det så långt möjligt ske en utförsäljning av företag ur Statsföretagsgruppen. Detta bör analyseras närmare enligt de riktlinjer som vi redovisar i vår partimotion och som sedan följs upp i reservation 5. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4, 5; 778, 9, 13, 14; 16, 18-och 21: För att spara kammarens tid avser vi inte att begära rösträkning på reservationerna 7, 9 och 16. Vi kommer att betrakta utfallet av omröstningen beträffande reservationerna 2 och 5 som vägledande för bedömningen av utfallet av en sådan rösträkning.

Herr talman! Jag har ju beträffande de statliga företagens anslutning till Svenska arbetsgivareföreningen glädjen att tillhöra utskottsmajoriteten, så jag kan kanske ta mig friheten att svara på just den punkten. Sten Svensson efterlyser motiveringar. Han påstår att SAF inte har fått yttra sig. Då skulle jag vilja säga att det faktiskt finns företeelser i samhället som är så uppenbara och självklara att man inte behöver skriva långa betänkanden. Här behövs sannerligen inte någon motivering i något utskottsbetänkande. Motiveringen har gett sig själv under en lång följd av år. Det kan inte ha undgått Sten Svensson att Svenska arbetsgivareföreningen under de senaste tio åren på ett grundläggande sätt har förändrat hela sin roll. Från att vara en intresseorganisation i mer strikt bemärkelse har organisationen utvecklats till en sorts övergripande politiskt parti som har tagit som en av sina huvuduppgifter att driva en utomordentligt aggressiv propaganda, som bl.a. riktar sig mot statlig företagsamhet och mot den offentliga sektorn i princip. Denna propaganda har inte bara bedrivits i så att säga praktiska frågor och situationer, utan det har varit fråga om en övergripande ideologi, där man mobiliserat filosofer som Lepage och ekonomer från Milton Friedman ned till Ingemar Ståhl. Man har talat om att statlig företagsamhet skulle leda till diktatur och till George Orwells 1984. Man har öst trycksaker över svenska folket. Och så säger Sten Svensson att SAF inte har fått yttra sig. SAF har yttrat sig under många år, och nu får SAF äntligen svara för konsekvenserna av sina yttranden.

Skulle den över huvud taget kunna sägas i någon rimlig mån ha några möjligheter att företräda era intressen? Jag anser svaret på en sådan fråga vara självklart. Det är nej. Ni skulle välja en annan intresseorganisation som företrädare för era intressen.
Herr talman! Den kommunistiska förtjusningen över det här uttalandet kan man inte ta miste på. Jag vill verkligen fråga Jörn Svensson: Skall inte den organisation som berörs av ett så omfattande förslag — när följderna blir de som jag belyste i mitt anförande — få möjlighet att säga sin mening? Man kunde ha anledning att tro att motionen inte skulle leda till ett sådant utskottsuttalande. Motionen var mycket kortfattad, mycket undermåligt skriven och svagt motiverad. Det var ingen som kunde förvänta sig att det skulle bli det här resultatet. Det som hände i utskottet var ju en plötslig ingivelse från socialdemokraternas sida. Skall man inte i en sådan situation bereda den berörda organisationen tillfälle att få säga sin mening? Det gäller ju organisationens framtid och möjligheter att finansiera sin verksamhet. Det som hänt är för utskottsmajoritetens del sannerligen avslöjande. Att kommunisterna vill handla på det här sättet kan jag förstå, men det är betänkligt när det gäller de övriga. Det är klart, Jörn Svensson, att SAF skall delta i samhällsdebatten. Innebörden av förslaget om införande av löntagarfonder är ju, enligt de modeller som hittills har presenterats, att beröva SAF möjligheterna att över huvud taget bestå som fristående arbetsgivarorgani sation. Skall då inte organisationen i ett demokratiskt samhälle och i det här sammanhanget få möjligheten att försvara sin roll, skall inte organisationen få yttra sig och säga sin mening? Jag tycker att även detta är avslöjande för det kommunistiska synsättet. Här gäller det alltså möjligheterna för olika intressen att göra sig gällande i en demokratisk debatt.

Herr talman! Pluralism är tydligen väldigt svårt för Sten Svensson. Han vet mycket väl att Svenska arbetsgivareföreningen är ett av de intresseoch maktcentra här i Sverige som har mycket bättre förutsättningar än andra att göra sin röst hörd. Den har sannerligen inte sparat någon möda för att på ideologiska och praktiska grunder, utifrån sin åskådning och sina intressen, attackera den statliga företagsamheten. Det har den hållit på med i tio år, och det har varit en medvetet riktad verksamhet. Den har gjorts till en allt större del av denna organisations verksamhet i förhållande till dess roll som intresseorganisation för arbetsgivarna, en roll där ramarna har sprängts för länge sedan. Det är organisationens goda rätt att göra så. I ett pluralistiskt samhälle, i en demokrati, skall naturligtvis en intresseorganisation kunna göra det. Men då får den också i all rimlighets namn ta konsekvenserna av att medlemmar i denna intresseorganisation inte finner det med sina intressen förenligt att hjälpa till att betala pengar för sådan verksamhet som riktas mot dem själva. Om jag nu, vilket Gud förbjude, ginge in i moderata samlingspartiet, och jag fann att moderata samlingspartiet ägnade sin huvudkraft åt att bekämpa värderingar som jag ansåg väsentliga, vad hade moderata samlingspartiet haft för rätt att beklaga sig om jag gick ur? Utträdesrätten är en lika viktig del av pluralismen som något annat. Jag understryker att det inte finns någon som helst moralisk halt i Svenska arbetsgivareföreningens eller moderata samlingspartiets argument på den här punkten. De vet mycket väl vad de har sysslat med för verksamhet. De har gjort detta med utnyttjande av yttrandeoch propagandafriheten i det här samhället, och de får också ta konsekvenserna. Det är fullständigt logiskt. Jag vill fråga Sten Svensson: Är det inte orimligt att begära av samhälleliga företag att de skall vara medlemmar i, och betala avgifter till, en organisation som gör det till en hederssak i sin propaganda att attackera dessa företag och deras roll i det svenska samhället? Man har väl rätt att tillhöra en intresseorganisation som företräder ens intressen. Av Sten Svenssons logik att döma verkar det som om de statliga företagen skulle ha någon sorts skyldighet att stanna kvar i en organisation som tar som en av sina ideologiska huvuduppgifter att bekämpa dessa företags roll och uppgift i den svenska ekonomin.
Herr talman! Jag vill påpeka för Jörn Svensson att vi noga har strukit under i betänkandet att företagen själva skall avgöra sin organisationstillhörighet. Det skall vi inte skriva bruksanvisningar om här i riksdagen. Läs och begrunda vad som faktiskt står i utskottsbetänkandet! Jag påvisade i mitt anförande att den centrala LO-ledningen har gett uttryck för sin uppskattning av ett starkt SAF. Det förslag man åsyftar med det här uttalandet syftar i sin tur till att — kanske ganska väsentligt — försvaga SAF. Nej, Jörn Svensson, vad vi skall göra är att slå vakt om pluralismen och skapa förutsättningar för alla att kunna göra sig gällande i ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle, att kunna framföra sin mening i olika sammanhang och att själva avgöra sin organisationstillhörighet både som enskild arbetstagare och som enskilt företag. Vi skall vara rädda om detta. Vi vet hur det har gått i andra länder som saknar pluralism — länder vars ideologi mer påminner om den Jörn Svensson ger uttryck för. Där har man betydligt svårare att hävda sig. Vi kan bara se hur det har gått för Solidaritet i Polen. Vi vet inte hur det kan bli i Sverige. Men vi kan aldrig ta risken att få motsvarande följdverkningar i vårt land.

Herr talman! I det här betänkandet behandlar vi den finansiella rekonstruktionen av Statsföretag samt den nya organisation av de statliga företagen som har föreslagits i proposition 68. Lilly Hansson har kommenterat de mer övergripande frågorna i ärendet, och nu kommer några utskottsföreträdare att något ägna sig åt de speciella reservationer som oppositionen har fogat till betänkandet. Reservation 7 är moderat och innehåller ett krav på att Svenska Petroleum AB planmässigt skall avvecklas. Detta med planmässighet har blivit ett nytt modeord hos moderaterna. Men så sent som för ett år sedan fanns något skamligt över det ordet, eftersom det kunde tänkas leda i riktning mot planhushållning. Men när man skall avveckla går det bra att göra det planmässigt! Nu är det åter Svenska Petroleum som är på tapeten för avveckling. Motivet är litet överraskande — nämligen att det inte finns något behov av Svenska Petroleum. Vi har sagt att ett beslut om Svenska Petroleums framtid inte bör fattas nu, allra helst som det har aviserats att frågan skall återkomma under hösten 1983. Därför yrkar vi avslag på reservation 7. Inte heller reservation 8 angående Svenska Industrietablerings AB Svetab kan tillstyrkas. Den moderata reservationen innebär att man vill sälja ut företaget till privata intressenter. Vi i utskottsmajoriteten anser att regeringens förslag, innebärande att Svetabs ägarskap breddas, är betydligt mer bärande. Därför yrkar vi avslag på reservation 8. Vpk-reservationen 10 innebär ett krav på att regeringen förelägger riksdagen förslag till åtgärder som erfordras för att staten skall kunna lösa ut Gränges 25-procentiga intresse i SSAB och att det skall ske för en symbolisk summa. Utskottsmajoriteten har funnit att förslaget inte bör tillstyrkas. Det finns ingen anledning att lösa ut Gränges. Dessutom är det omöjligt att genomföra detta vpk-förslag, eftersom man förespråkar expropriering. Jag yrkar alltså avslag på reservation 10. I reservation 19 föreslår vpk en särlagstiftning för att tillförsäkra de anställda förköpsrätt i statliga företag. Inte heller det kan utskottets majoritet ställa sig bakom. Förslaget inriktar sig ensidigt mot statliga företag. Vi anser att det inte finns något behov av en sådan lagstiftning och yrkar alltså avslag på reservation 19. I den borgerliga reservationen 21 motsätter sig reservanterna ett principuttalande om att statliga företag skall lämna Arbetsgivareföreningen. Utskottsmajoriteten anser att tiden är mogen för de statliga företagen att lämna Arbetsgivareföreningen. Vi vet att redan i dag finns Svenska Varv i SFO, som är arbetsgivarorganisation för samfällt ägda företag. Där finns alltså Svenska Varv liksom ett stort antal övriga statliga företag. Vi menar att Arbetsgivareföreningen inte är något naturligt arbetsgivarorgan för de statliga företagen. Det är däremot SFO, som har en klar inriktning på sin verksamhet för den här typen av företag. Med utgångspunkt i den diskussion som förts tidigare under dagen i den här frågan vill jag bara peka på ett par saker som inte förut kommit fram. Jag har i och för sig förståelse för att de som inte tycker att de statliga företagen inte skall vara med i SAF kan hävda kravet att Arbetsgivareföreningen skulle få yttra sig till utskottet innan utskottet tog ställning. Men varför i — nu höll jag på att säga något man inte får säga här. Men varför har inte moderaterna i utskottet viskat fram den lilla tankegången att ett yttrande från Arbetsgivareföreningen kanske vore av nöden? I varje fall har inte jag uppfattat något sådant krav från moderaterna. Jag tycker för egen del att det är ett självklart uttalande som nu läggs fram. Hur man ser på detta är bara en fråga om vad man har för inställning till Arbetsgivareföreningen. Arbetsgivareföreningen har aktivt motarbetat stora delar av den statliga verksamheten. Den använder sina enorma resurser till angrepp mot den verksamhet som dessa statliga företag företräder. Den utveckling som denna organisation har genomlevt under de senaste åren har på intet sätt undanröjt motviljan mot att de statliga företagen finns med där. Vi föreslår ett principuttalande av innebörden att riksdagen skall tillkännage för regeringen att statsägda företag enligt riksdagens mening inte bör tillhöra Svenska arbetsgivareföreningen. Sedan får regeringen hantera frågan. Det finns ingen anledning att ge sig in i en diskussion om huruvida det är de hundraprocentigt ägda statliga företagen som det är fråga om, eller om det är andra. Jag vill bara erinra om att den förhandlingsorganisation som framstår som ett naturligt alternativ i det här sammanhanget även organiserar företag som inte är direkt statligt ägda. Det kan alltså i detta sammanhang vara fråga om ett större rekryteringsunderlag än vad detta uttalande direkt skulle leda till. Jag yrkar avslag på reservation nr 21. När det gäller den allmänna diskussionen tänkte jag bara föra fram några synpunkter. Jag tror att de borgerliga företrädarna i den här debatten har drabbats av märkliga minnesluckor. Diskussionen i dag om de stora åtagandena för Statsföretag och andra statliga företag bygger på förhållan dena i företag som tidigare varit i privat ägo. Det ni kallar för dåliga statliga företag har ofta bara varit uruselt skötta privata företag som staten har fått gå in och rädda av sysselsättningsskäl. Glöm inte bort den stora del av den här verksamheten som staten har fått ta över beroende på att de privata intressena inte har klarat av saken. Mot den bakgrunden är det litet svårt att begripa den argumentation som ensidigt går ut på att svärta ned den statliga och den offentliga verksamheten och höja den privata verksamheten till de skyar där den sannerligen inte hör hemma. Ned på jorden med den, och försök att fundera litet grand på vad de här företagen egentligen har ställt till med innan de kom in i den statliga ägarsfären — det tror jag skulle var vällovligt. Sten Svensson hänvisade till ett uttalande av Gunnar Nilsson, i samband med avtalsuppgörelsen, om Arbetsgivareföreningens förträfflighet och nödvändigheten av att ha en väl sammanhållen arbetsgivarorganisation. Det är säkert sant att det är värdefullt att Arbetsgivareföreningen är sammanhållen och att den kan hålla ihop de företag som finns inom organisationen. Men än mer värdefullt och riktigt är det enligt min uppfattning att de statliga företagen har en någorlunda enhetlig företrädare på förhandlarsidan gentemot de organisationer som uppträder där. Då kan det inte vara Arbetsgivareföreningen som skall företräda företagen där.
Herr talman! Näringsutskottet har ju gjort ett uttalande i denna fråga 1978, något som även var känt av SAF. Eftersom vi står kvar vid detta uttalande, fanns det ingen anledning att upprepa det. Det är i stället utskottsmajoriteten, som plötsligt gått ifrån detta uttalande, som skall motivera sitt nya ställningstagande. Jag har förstått att man i en situation med tidsnöd under utskottsarbetet gick in med förutfattade meningar för att överraska oppositionen. Det ligger mycket i vad Staffan Burenstam Linder sade för en stund sedan, nämligen att detta liknar en hämndaktion mot SAF för dess ställningstagande i löntagarfondsfrågan. Det är vidare så att företag som är delägare i en branschorganisation skall ha möjlighet att påverka avtalsinnehållet och få en garanti för konkurrensneutralitet i avtalsvillkoren. Ett statligt industribolag, exempelvis i rörbranschen, har mer gemensamt med landets övriga bolag i samma bransch än med det statliga tobaksbolaget. Jag skulle kunna föreställa mig att det är den typen av synpunkter som Gunnar Nilsson har åsyftat då han har betonat vikten av en stark sammanhållning på arbetsgivarsidan. Det är närmast Gunnar Nilsson som skall svara på spörsmålet om detta uttalande ligger i linje med den centrala LO-ledningens uppfattning i frågan.
Herr talman! Jag vill till Sten Svensson säga att det inte alls var fråga om någon kupp i utskottet. Tvärtom blev det en extra bordläggning, och ni hade 14 dagar på er att agera. Ni hade kunnat begära in yttranden från vilket håll som helst. Jag har icke vid något tillfälle varit med om att vi i utskottet har motsatt oss att yttranden tas in från inblandade i detta sammanhang, oavsett från vilket håll det gällt. Men det är litet för sent när man först i kammaren får höra att det är synd att Arbetsgivareföreningen inte fått yttra sig. Vad beträffar Gunnar Nilssons uttalande kan jag naturligtvis inte här yttra mig om LO-ledningens synpunkter. Så mycket är dock klart att de delar av LO-ledningen som jag har träffat under hand inte har givit annat än positiva reaktioner.
Herr talman! Skillnaden är den att socialdemokraterna i slutomgången valde att tillstyrka motionen. Att man förberedde en skrivning som svar på motionsyrkandet är en helt annan sak. Vi andra var naturligtvis klara över att man skulle se närmare på underlaget för en sådan skrivning. Men det som överraskade oss var det plötsliga ställningstagandet i justeringsögonblicket, till förmån för bifall till motionen, och beslutet att göra ett uttalande av den innebörd som det gällde. Dessutom vet vi inte heller hur detta skall tolkas. Vi har tidigare i debatten ställt frågor om huruvida det avser företag som till 100 26 är statligt ägda eller om det avser alla företag som till mellan 51 och 100 20 är statsägda. Den frågan kvarstår obesvarad. Detta visar att det uttalande som utskottsmajoriteten föreslår var dåligt genomtänkt.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på debatten, och jag skulle vilja något kommentera den. Låt mig börja med herr Burenstam Linders utläggningar. För det första finns det ibland en mycket påtaglig skillnad mellan teori och praktik. Herr Burenstam Linder deltog tidvis i regeringsarbetet under den borgerliga majoritetsperioden, och han fanns hela tiden med i det riksdagsunderlag som de olika borgerliga regeringarna till sist vilade på. Herr Burenstam Linder är i motsats till mig medansvarig för de förluster inom de statliga företagen som riksdagen nu får gå in och täcka i efterhand. Det har inte saknats möjligheter för herr Burenstam Linder under de gångna åren att i praktiken göra någonting åt de statliga företagen. Jag hade varit mer imponerad av herr Burenstam Linders inlägg i dag, om det hade funnits någon överensstämmelse mellan vad han nu säger och vad han har gjort på området. För det andra är det inte ord utan handling som behövs när företag har problem. Jag har visst i något sammanhang fått kritik för att jag sagt för litet. När jag nu hört herr Burenstam Linder, har jag stärkts i min uppfattning att den avvägning jag gjort mellan ord och handling har varit riktig. Herr talman! Saneringen av de statliga företagens ekonomi är ett mödosamt arbete som förutsätter ansträngningar och kanske uppoffringar från varje anställd i dessa företag, från mina gamla kamrater inom LO-kollektivet till de verkställande ledningarna. Det bör vara en gemensam grundinställning för oss alla som representerar ägarna i de statliga företagen att på olika sätt underlätta detta arbete i företagen och i varje fall inte med svepande uttalanden försvåra det. Herr talman! Låt mig ta upp en annan fråga som herr Burenstam Linder har berört. Han har i en reservation till näringsutskottets betänkande föreslagit en skrivning som skulle kritisera den information som lämnas i propositionen. Informationen kännetecknas enligt reservanterna av knapphändighet och bristfällighet. De säger vidare att uppgifterna om bedömningarna inte alls svarar mot de föreskrifter och rekommendationer som gäller för privata företag, vilkas aktier man handlar med på börsen. Detta, herr talman, är litet häpnadsväckande. Reservanterna begär att en detaljerad presentation av bl.a. intäktsprognoser och marknadsutveckling skall läggas på bordet till offentligt beskådande, uppgifter som är synnerligen företagskonfidentiella och inte bör komma till konkurrenternas kännedom. Sådant material kan som bekant ställas till näringsutskottets förfogande. Herr Burenstam Linders förklaringar att man inom utskottet av praktiska skäl inte kan studera detta material verkar i varje fall inte på mig på någon punkt övertygande. Det har också under årens lopp då och då blossat upp intensiva debatter om de ideologiska motiven för och emot statligt företagande. Jag har inte för avsikt att kasta mig in i och fortsätta den debatten. Låt mig i stället deklarera att jag uppfattar statens hanterande av de statliga företagen som i hög grad en praktisk fråga. Staten liksom även privata ägare till företag har ett ansvar att sköta och förvalta de företag man äger på bästa tänkbara sätt. Jag tror inte att de grundläggande problemen i den svenska samhällsekonomin i dag kan lösas genom en mycket snabb utbyggnad av den statliga företagssektorn. De samhällsekonomiska problemen är så djupa och omfattande att det är nödvändigt med en kraftig utveckling och utbyggnad av hela den svenska industrin, alldeles oavsett om ägarna är staten, privata intressen eller kooperationen. I de borgerliga reservationerna till näringsutskottets betänkande ingår krav om att sälja ut stora delar av de statliga företagen och att introducera en del statliga företag på börsen. Det kan finnas anledning att närmare fundera över innebörden av det. Låt mig först slå fast den grundläggande inställningen att jag för egen del inte menar att man skall ha en så dogmatisk och stelbent syn på den statliga företagsamheten att man ovillkorligen skall driva tesen: En gång statligt företag, alltid statligt företag. Företagsamhetens villkor varierar ständigt, och man måste vara öppen för förändringar. Det utesluter inte att situationer kan uppkomma då det skulle kunna vara lämpligt att överlåta ett statligt företag till någon annan företagsgrupp eller att sälja ut en aktiepost till någon utomstående intressent. För mig är det ingen ideologisk eller dogmatisk fråga, utan en fråga om vad som är praktiskt lämpligt. Den avgörande fråga som vi som ägare till de statliga företagen ständigt måste ställa oss är självfallet: På vilket sätt kan företagets utveckling mest gynnas? Om man övertygande kan visa att ett företags utveckling skulle kunna vinna på att ingå i en företagskonstellation med privata ägare, bör detta självfallet kunna diskuteras. I andra fall kanske fördelar skulle kunna uppnås genom att ägandet breddades till nya, utomstående grupper. Men centrala är då frågeställningarna: Vad är bäst för företagets utveckling? Vad kan de nya ägarna tillföra företaget som de nuvarande inte kan? Erfarenheten har ju visat att sådana situationer kan uppkomma, och då bör man förutsättningslöst kunna diskutera hur man skall göra. Vad jag däremot bestämt vänder mig emot är de tankar som framförs i reservationerna och som innebär att man av statsfinansiella eller mer eller mindre ideologiska och dogmatiska skäl vill sälja ut företag. För att det över huvud taget skall finnas något intresse från den privata sidan att förvärva statliga företag utgår jag ifrån att det är lönsamma företag som avses. När det gäller förlustbringande företag har ju den tidigare borgerliga regeringen med all önskvärd tydlighet visat på omfattande transaktioner i den rakt motsatta riktningen. Men vad skulle hända, om staten på ett mer systematiskt sätt gjorde sig av med alla eller många av de mera lönsamma statliga företagen? Resultatet skulle bli mycket allvarligt för den statliga företagsgruppen. Kvar skulle då bli företag med mer eller mindre permanent kriskaraktär. Härigenom skulle förutsättningarna för en positiv utveckling av gruppen som helhet mycket allvarligt äventyras. Jag har aldrig hört talas om en bilägare som trott att han skulle kunna förbättra sin bil genom att montera bort och sälja motorn. Centern vill tona ner expansionen i Statsföretag. Jag utgår ifrån att den ståndpunkten grundas på de höga kostnader som blir följden av de stora förvärv av förlustföretag som skedde under de sex borgerliga regeringsåren. Jag förstår synpunkten. Det är inte en sådan expansion som den nuvarande regeringen strävar efter. Låt mig, herr talman, sluta med att säga något om ASSI:s soliditet. Det är litet förvånande att lyssna till den argumentation som förs av reservanterna från centerpartiet och folkpartiet i fråga om kapitaltillskottet till ASSI. När de vill reducera kapitaltillskottet sker det med motivet att bolaget skulle få en onormalt hög soliditet. Såvitt jag kan förstå är motsatsen fallet. Bolaget har i dag en mycket låg soliditet i jämförelse med t.ex. de börsnoterade skogsbolagen. Vid utgången av 1981 hade ASSI en soliditet på drygt 12 96. Motsvarande tal för Mo och Domsjö låg på 38 20, för Kopparberg på 48, för Holmen och Iggesund på vardera 47, för SCA på 51, för Papyrus på 61 och för Korsnäs på 65 90. Jag har uppriktigt svårt att förstå att ASSI:s 35 96 skulle ligga så onormalt högt i förhållande till dessa tal.

Herr talman! Att det finns en skillnad mellan teori och praktik måste socialdemokraterna ha fått anledning att känna när det gäller Statsföretag, för den teori och den praktik som man så ivrigt argumenterade för 1969 har ju verkligheten visat vara mycket dålig teori och praktik. Och nu vill statsrådet göra om detta på nytt och i allt väsentligt utforma organisationen som den var före 1969, då man tyckte den var så dålig och inte fungerade. Med anledning av det intresse som statsrådet lägger ned på det organisatoriska planet tycker jag faktiskt, herr talman, att det hade varit intressant att i debatten från statsrådet få en tolkning av hur den nya uppläggningen skall fungera. Man kanske inte kan begära att statsrådet skall gå in på olika verksamhetsplaner och bedömningar av hur verksamheten som sådan kan hanteras för att de statliga företagen skall gå en gynnsammare framtid till mötes — det är ju svårt att göra i ett riksdagsanförande. Men man hade kunnat begära att få dessa informationer i den proposition som skrivits, som ju är en sorts nyemissionsprospekt. Åtminstone de organisatoriska frågorna borde ha belysts. Hur skall det hela nu fungera framöver? Har ni fått mer kompetens inom industridepartementet under de senaste tio åren, så att det kan fungera bättre än det principiellt ansågs kunna göra när Krister Wickman tidigare genomdrev den organisation som ni nu vill överge? Jag vet inte — jag undrar. Och det skulle ha varit spännande att få höra någonting om detta. Statsrådet talar om förstatligande enbart som en praktisk fråga. Det är på sitt sätt bra att höra socialdemokrater tala om detta som en praktisk fråga — det skiljer ju sig avsevärt från den socialistiska yra som vi som varit i riksdagen längre än Roine Carlsson ofta har behövt möta och bemöta i debatten. Jag tar denna tillnyktring som ett tecken på inte bara att vi nu har en annan industriminister än tidigare utan också att verkligheten har satt sina spår. Statsrådet gjorde gällande att moderaterna inte har agerat och fört debatt tidigare och att det var skillnad mellan vår teori och praktik. Vi var motståndare när Statsföretag bildades — vi ansåg att det var ett alltför vidlyftigt konglomerat som aldrig skulle kunna fungera. Och vi har motsatt oss en lång rad socialiseringar. Ett exempel: Svenska Petroleum sägs i utskottsbetänkandet vara ett kommersiellt instrument för statens oljepolitik. Men ordet ”kommersiellt” är ju i det här sammanhanget komiskt, med tanke på hur många hundratals miljoner som det företaget kostat. Detta är att missbruka ordet ”kommersiellt”. Slutligen: Vi har inte begärt att det skall stå några hemliga informationer i de propositioner som lämnas. Vi har begärt att där skall finnas samma dokumentation som för privata företag när de gör nyemissioner. Och här säger också socialdemokraterna: ”Det står klart att den information om Statsföretag och de berörda dotterbolagen som lämnas i propositionen delvis är mera summarisk än den som krävs enligt de nyssnämnda föreskrifterna och rekommendationerna.”

Herr talman! Det är intressant och hälsosamt att höra statsrådets odogmatiska och praktiska synpunkter på utförsäljning eller börsintroduktion av företag. Jag beklagar dock att man inte har anlagt den odogmatiska och praktiska synen litet grand tidigare — det borde man ha kunnat göra innan man skrev den här propositionen. Som jag har sagt redan tidigare är det onekligen så att man inte har några statliga pengar att sätta in utan får ta dem ur ett budgetunderskott som på det sättet blir större. Jag förstår inte heller riktigt varför man inte skulle kunna anlägga finanspolitiska synpunkter på detta. Det är också rent praktiska synpunkter. Och jag tycker det är i allra högsta grad angeläget att göra detta just vid sådana tillfällen, att försöka ta fram riskvilligt kapital där det finns sådant att ta fram, att försöka få fram det genom sparande i stället för att ta det genom statskassan, där vi vet att det inte finns några pengar. Statsrådet säger sedan att centern vill tona ner expansionen. Kalla det gärna så, men vad vi framför allt vill är att framhäva att målsättningen skall vara lönsamhet och effektivitet, som gör att dessa statliga företag kan konkurrera med det övriga näringslivet på lika villkor. Det jag säger nu sade vi redan 1969, när Statsföretag bildades, och det har inte ett dugg att göra med vad som hänt under de år som centern suttit i regeringsställning.
Herr talman! När det gäller informationen får man inte glömma bort det intresse för att ta del av denna information som finns utanför riksdagen, från skattebetalarna, som skall stå för fiolerna, och från massmedia. Det vi begär är alltså en information som motsvarar vad som krävs på den privata sektorn —- ingenting därutöver. Beträffande börsintroduktion: Det finns självfallet en principiell skillnad i hur vi ser på det statliga företagandet. Vi menar att staten skall driva företag endast i särskilda fall. Trots vad som sägs tvingas man ju konstatera att statliga företag — också de som inte arbetar i krisbranscher — påfallande ofta har sämre resultat. Och vi tror för vår del att ett av huvudskälen till det är att det personliga engagemanget med nödvändighet inte blir detsamma. Vi har redovisat de speciella problem som finns med statens ägarroll och som vi menar hänger samman med att staten huvudsakligen har en annan roll i samhället.

Herr talman! Jag vill börja med ett mycket enkelt påpekande. Det förslag som näringsutskottet har behandlat och som riksdagen skall ta ställning till är inget förslag till nyemission, även om Staffan Burenstam Linder m.fl. försöker dra vissa paralleller. Det är ett förslag som har arbetats fram för att man skall kunna slutföra räkenskaperna i bolaget, och det handlar om en arbetsuppgift som jag fick sätta i gång med omedelbart när jag trädde till i min funktion. Det är förvånande att arbetet inte kunnat fullföljas tidigare utan har skjutits upp så länge. Det första vi nu fick göra var att ta itu med den här frågan och presentera ett förslag för riksdagen. Mot den bakgrunden tycker jag att det finns en åtskillnad mellan detta förslag om finansiell rekonstruktion och det som herr Burenstam Linder pläderar för. Låt mig också till Staffan Burenstam Linder säga: Han granskar på punkt efter punkt och noterar noga minsta skillnad mellan 1969 och 1983. Men världen har förändrats på 14 år. Marknaderna har ändrats sedan 1969, och företagen har utvecklats sedan 1960-talet. Det är nog egentligen bara Staffan Burenstam Linder, som Statsföretagsdebattör i opposition, som alltid är densamme och som aldrig förändras. Tillåt mig en stilla fundering: Vad har börsen att tillföra de statliga företagen? Här har talare efter talare gjort påpekanden. Men jag har i varje fall inte kunnat notera något konkret svar på vad börsen har att tillföra de statliga företagen.

Herr talman! Roine Carlsson gör gällande att vi skulle notera minsta skillnad i den socialdemokratiska argumentationen mellan 1969 och 1983. Om han med ”minsta skillnad” menar tvärtom, kan jag möjligen förstå vad han avser. Men det är en märklig beskrivning. Den princip som socialdemokraterna förfäktade 1969 är plötsligt helt felaktig, och den princip som var alldeles felaktig 1969 har upphöjts till någon sorts funktionsduglig princip. Om statsrådet verkligen vill göra gällande att förklaringen härtill är att mycket har ändrats ute i världen, tror jag att han står på mycket svag grund. Det har absolut inte skett någon ändring under de aktuella åren så att industridepartementet nu skulle vara skickligare när det gäller att sköta företag — särskilt med tanke på den miljö som nu gäller för svenskt näringsliv, jämfört med förhållandena i slutet på 1960-talet. Med all respekt för statrådets egen kapacitet, vilken jag ingalunda ifrågasätter, tror jag inte att industridepartementet är särskilt bra på att överta det direkta ansvaret, vilket man i hög grad kommer att få göra. Statsrådet Carlsson säger att det inte är fråga om någon nyemission. Men man kan väl fråga de svenska medborgarna vad de tycker. Var och en skall ju vara med och betala rekonstruktionen. Det blir 2 000 kr. per förvärvsarbetande svensk. Fråga dem om inte de anser att det här är så att säga en nyemission, som vore väl värd en allsidigare belysning av vart pengarna tar vägen. Jag upprepar att det inte är fråga om att ge några hemliga informationer om statliga företag, utan att det är fråga om att leva efter den praxis och de föreskrifter som privata företag följer i samband med att de begär avsevärda summor nya pengar från allmänheten. Det vore faktiskt intressant, herr talman, att få höra mera positiva saker från statrådet. Menar statsrådet att den nya organisationen skall fungera? En huvudprincip ville Roine Carlsson slå fast, nämligen att det skulle vara en gruppering i koncerner. En tanke gällde NJA. Men t.o.m. socialdemokraterna i utskottet har vänt sig emot en sådan tillämpning av huvudprincipen. Såvitt jag förstår är också formuleringarna om skogsindustrin sådana att man även i det avseendet ger uttryck för skepsis inför det som Roine Carlsson har antagit som huvudprincip. Vilken är egentligen huvudprincipen, Roine Carlsson, när det gäller organisationen av den statliga företagsamheten? Det vore utomordenligt betydelsefullt att få veta varthän det bär framöver. Vi har angett en annan princip — det är samma princip som den som vi tidigare ansåg vara bra — när det gäller att försöka få mera av marknadsmässighet över hanteringen genom att inte ha statlig företagsamhet i samma utsträckning som nu. Jag vill då understryka att det är betingat av vår omsorg om ett bättre budgetunderskott, ett budgetunderskott som är mindre belastande. De 5 miljarder som nu skall tillskjutas, måste lånas upp på den internationella kapitalmarknaden till en ränta av 10-15 96 framöver. Vi anser att det vore bättre med en annan lösning. Det skulle bidra till en bättre svensk ekonomi.
Herr talman! Statsrådet avslutade sitt senaste anförande med en fundering kring vad nytt börsen skulle kunna tillföra företagen. Jag vill då framhålla att statsrådet, som har lyssnat på hela debatten, inte kan ha lyssnat särskilt väl. Vad jag i första hand vill hävda är att nödvändigt kapital kan tillföras genom en introduktion på börsen, något som vi redan framhållit. Genom börsen kan man få det erforderliga kapitalet, i stället för att ta det från en statskassa som redan är bottenskrapad. Det är väl den enklaste förklaringen. Jag trodde faktiskt att det hade framgått av debatten.
Herr talman! I första hand har börsen självfallet att tillföra kapital, vilket alltså inte tillförs genom beslut i riksdagen. En introduktion på börsen medför dessutom krav på effektivitet — vilket automatiskt blir fallet med privat ägande. Ledningen i ett företag kan inte bara förlita sig på kapitaltillskott från skattebetalarna.

Herr talman! Tror verkligen alla ni som så varmt talar för en börsintroduktion att börsen skulle medverka till att pengar tillskjuts för att man skall kunna klara de förluster som uppkommit under de sex borgerliga åren i de aktuella företagen? I varje fall betvivlar jag att den förutsättningen är för handen.